Herr talman! Om Ewa Larsson en gång har röstat nej till maxtaxan i Stockholm vore det väldigt bra om hon fick med sig Miljöpartiet också i riksdagen att rösta nej den 7 december, då jag tror att vi slutgiltigt ska fatta beslutet. Om man får göra avdrag för dagistaxor på kommunalskatten, Ingegerd Wärnersson, får alla som jobbar sänkta avgifter. Där finns kopplingen. Jag vill nu tacka talmannen för att vi har fått ha debatten och också er som har deltagit i den. Den har visat väldigt tydligt det som vi hoppades, nämligen den stora ideologiska skillnad som finns mellan oss. Det är också ideologin som ligger bakom de beslut som fattas på det ekonomiska området. Ska föräldrar och för den skull även kommunerna ha rätt att fatta sina egna beslut eller ska staten bestämma i varje detalj? Vi kristdemokrater kommer också efter den 7 december, om nu Miljöpartiet inte ändrar sig och maxtaxan införs, att fortsätta att arbeta för föräldrarnas rätt att välja barnomsorg. Vi vill satsa lika mycket nya pengar som regeringen och vi vill också sänka avgifterna. Det har vi visat med vårt förslag. Det behövs. Men vi vill att pengarna ska fördelas till alla barn och inte bara till dem vars föräldrar väljer den omsorg som regeringen förordar. 40 000 kr i barnomsorgskonto kombinerat med avdragsrätt för alla styrkta barnomsorgskostnader hade gett mer till så gott som alla småbarnsfamiljer. Det har både familjeekonomer och vi själva gjort en mängd beräkningar på. Så är det. Jag skulle vilja uppmana socialdemokrater, västerpartister och miljöpartister att följa debatten på insändarsidorna runtom i landet. Där vädrar mammor och pappor sin frustration över att maxtaxan kommer att införas eftersom deras val av barnomsorg inte respekteras och därför inte heller ger dem någon del av de nya miljarderna. Det upproret tror jag bara har börjat. Moderna föräldrar kommer inte att finna sig i den förmyndarmentalitet som de utsätts för i dag. Det gör de rätt i.

Herr talman! Frågan om miljön har blivit en stor fråga. Den inrymmer mål och konflikter men framför allt möjligheter. Den berör i princip alla tunga sektorer i vårt samhälle. Frågan om miljön är en gemensam angelägenhet. Men den bygger också i stor utsträckning på den enskildes ansvar. Om vi tittar på betänkandet som vi behandlar kan vi se att det råder stor enighet om själva upplägget av miljöarbetet och att vi ska strukturera det i form av miljömål. Men vi har också delade uppfattningar om sättet på vilket man ska uppnå en god miljö. Det vittnar inte minst de många reservationerna om. I och med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 3 från moderat håll. De andra moderata reservationerna är givetvis lika angelägna. Men jag nöjer mig med reservation nr 3. Från moderat sida är det vissa punkter vi särskilt vill understryka i samband med detta betänkande. Den första är att vi måste arbeta utifrån realism i miljöarbetet. Vi ska ha kvalitet i stället för kvantitet och orealistiska tidsmål. Kvaliteten i arbetet måste alltid vara det vägledande i detta sammanhang. En annan viktig faktor är hänsyn till den enskilda äganderätten. Full ersättning ska utgå vid intrång. En gemensam angelägenhet, som miljön är, innebär också att vi måste ta ett gemensamt ansvar när det gäller kostnaderna. Forskningen är en annan väldigt viktig faktor. Kunskapen om miljön och om miljöproblemen måste ligga som grund för de politiska besluten. Om vi inte har en positiv, effektiv och bra forskning kan vi också fatta felaktiga beslut när det gäller miljöpolitiken som sådan. Här har vi anledning att vara kritiska när det gäller regeringens tidigare syn på forskningen i och med de nedskärningar som gjordes under tidigare år och som också har inneburit avbrott i viktiga forskningsprojekt. Vi får hoppas att den formen av hastiga avbrott inte ska fortsätta i framtiden. Från moderat sida har vi alltid påtalat miljöforskningen, uppföljningen och tillsynen som väldigt viktiga faktorer i miljöarbetet. Likaså teknikutvecklingen, framåtskridandet och välfärden är oemotståndliga faktorer när det gäller förutsättningarna för att skapa en god miljö. Vi vet att fattigdom sällan går sida vid sida med ett bra miljöarbete, och därför måste vi se till att vi också kan upprätthålla en positiv ekonomisk utveckling i landet för att kunna fortsätta arbeta med en bra miljöutveckling. Frivilliga insatser vill vi också peka på som angelägna, och detta gäller kanske inte minst de areella näringarna, rådgivning och information. Vi kan peka på en del sådana projekt som har varit väldigt positiva när det gäller t.ex. åar och vattendrag, där man genom frivilliga överenskommelser och rådgivning mellan myndigheter och enskilda kan uppnå väldigt positiva och effektiva följdverkningar. Vi menar att den formen av överenskommelser måste prövas i större utsträckning än hittills och att vi också kan pröva former som skötselavtal och arrenden för att på så vis klara vården av en bättre miljö i framtiden. Det som nu pågår är inte alltid bra, därför att det skapas konflikter mellan enskilda och myndigheter. Tyvärr har miljöbalken i vissa sammanhang blivit en faktor för den formen av konflikter, och jag tänker då på det sätt på vilket man använder miljösanktionsavgifterna. Det är ganska orimligt att man ska utdöma höga miljösanktionsavgifter bara därför att en näringsidkare har glömt att lämna in en anmälan när det gäller en viss verksamhet. Här måste man se över det sätt på vilket miljösanktionsavgiften används i de olika sammanhangen. Nu är i och för sig en utredare tillsatt, men jag skulle vilja vädja till miljöministern att se till att det mycket snabbt kommer fram ändringar när det gäller den här frågeställningen. Som det nu är skapas en konflikt och en misstro i stället för bra förtroende mellan allmänheten och myndigheterna, och det är till förfång för miljöarbetet som sådant. Samma sak gäller frågan om kommunernas inblandning i vissa sammanhang. Vi har t.ex. det kända Norafallet, där kommunen har gått in och bestämt hur man ska bedriva skogsbruk på en enskild fastighet. Såvitt jag kan förstå har det aldrig varit meningen att miljöbalken ska användas på detta sätt att en kommun ska ställa sig över sektorsmyndighetens ansvar när det gäller t.ex. att bedriva skogsvård och skogsskötsel. Vi måste arbeta så att förtroendet mellan de enskilda och myndigheterna inte förbrukas beroende på att vi har ekonomiska system som motverkar den här formen av förtroende. Om vi ser på olika sektorsområden så vet vi att skogen är en oerhört viktig bas för den biologiska mångfalden. Årtionden av skogsbruk har bidragit till att skapa den biologiska mångfalden i skogen. Oftast har vi mött en osaklig kritik av det svenska skogsbruket. Det är ju snarare tvärtom så att oftast har ett enskilt skogsbruk bidragit till en ökad och förbättrad biologisk mångfald. Man kan peka på ekbestånden i Blekinge som ett exempel, där vi vet att enskilda lantbrukare vägrade att avverka gamla ekar därför att man ville ha ekarna kvar på sina gårdar. Man gjorde detta trots att den dåvarande skogsvårdslagen krävde att ekarna skulle avverkas och att man i stället skulle plantera granskog. Det här visar hur viktigt det enskilda ansvaret är när det gäller miljöarbetet som sådant. Vi kan inte enbart förlita oss på lagar, föreskrifter och övergripande politiska beslut, även om dessa också givetvis är viktiga. När det sedan gäller frågan att avsätta olika markområden säger vi nej till 900 000 hektar. Vi ställer oss i stället bakom 800 000 hektar som målsättning för avsättning av skyddsmark. Det är mycket märkligt, tycker vi, att regeringen i propositionen har föreslagit höjningen av 100 000 hektar när det gäller reservatsområden. Vi kan inte finna några bärande motiv för detta utan ser snarast detta som en volymtaktik i det här sammanhanget, en volymtaktik som vi anser inte gynnar miljöarbetet i stort. Var finns de bärande motiven för att avsätta ytterligare 100 000 hektar i förhållande till de 800 000 hektar som man har kommit överens om bl.a. med näringen och i andra sammanhang? Vi tycker att det är ett svek mot enigheten att göra på detta sätt. Det är också intressant att konstatera, precis som görs i den gemensamma reservationen, att 100 000 hektar motsvarar 2 000 normala skogsfastigheter i södra Sverige. Då ska jag också påpeka att det är en felskrivning i den reservationen. Där står det att det är Det visar hur svårt det är med nollor i olika sammanhang! Det är givetvis 100 000 hektar som motsvarar 2 000 skogsfastigheter, och jag vill meddela detta som en rättelse till kammaren. Vi måste också visa respekt för kostnaderna i de här sammanhangen. Skogen är ju faktiskt vår viktigaste exportråvara, och det är angeläget att också poängtera detta när vi diskuterar miljön. Det är också ett oerhört angeläget levebröd för landsbygden. Även om det inte innebär att de ska äta barkbröd på landsbygden är skogen ändå en oerhört angelägen inkomstkälla för landsbygden i dess helhet. Om vi ser på de här kraven på avsättningar av mark i olika sammanhang säger vi från moderat sida att vi här verkligen måste utgå från kvalitetskravet. Vi måste veta vilka områden som är intressanta när det gäller avsättning. Nu är det ju så att de här diskussionerna förs på olika nivåer alltifrån kommunal nivå. När kommunerna upprättar sina kommunomfattande markanvändningsplaner säger kommunerna att vissa områden ska avsättas för reservat i framtiden. Sedan kommer förslaget till länsstyrelsen, och då blir det länsstyrelsen som ska avsätta markområden. Sedan kommer man upp till Naturvårdsverket som i sin tur har det övergripande ansvaret i de här sammanhangen. Här menar vi att det måste ske en samordning, så att vi verkligen får bevara de viktigaste områdena, så att inte enbart ett volymtänkande kommer in i bilden alltifrån kommunal nivå upp till den centrala nivån i det här sammanhanget. Vi tycker också att man ska redovisa skogsimpedimenten som skyddade områden, därför att det ligger ett starkt skydd även över skogsimpedimenten, som är en mycket stor del av våra skogar. Jag vill också peka på odlingslandskapet, som är angeläget i de här sammanhangen. För att vi ska kunna klara biologisk mångfald i odlingslandskapet framöver krävs det ett starkt konkurrenskraftigt jordbruk. Detta är oerhört viktigt, och det stora hotet mot miljön när det gäller jordbrukslandskapet är ju det faktum att väldigt många jordbruk försvinner i dag. Utan aktiva bönder som har betande djur klarar vi aldrig värdena i det öppna kulturlandskapet. Detta är ett alldeles klart faktum. Jag skulle vilja sända ut en budkavle över landet: Ät en biff och gynna miljön! Där finns en klar koppling mellan betande djur och möjligheten att klara den framtida biologiska mångfalden i det öppna kulturlandskapet. Det kanske är lite annorlunda än vissa andra budkavlar som har gått ut över landet, men för min del är uppmaningen: Ät en biff och gynna miljön! Tyvärr spretar regeringen åt olika håll när det gäller den här frågan. Miljöministern har, vilket jag tycker är bra, en hög ambition när det gäller bevarande av biologisk mångfald på landsbygden, men regeringen i sin helhet driver ingen positiv jordbrukspolitik som skapar förutsättningar för detta, och här hoppas jag verkligen att man kan komma till rätta med dualismen i regeringen på den här punkten. Samtidigt vill jag understryka att det är angeläget att poängtera att svensk landsbygd inte bara får bli ett stort Skansen i framtiden. Vi måste också acceptera förändringar, utveckling och förnyelse i det svenska jordbruket och på den svenska landsbygden. Till sist, herr talman, vill jag säga att vi moderater också säger nej till det föreslagna miljömålsrådet. Vi anser att Naturvårdsverket ska ha samordningsansvaret när det gäller uppfyllandet av miljömålen och att sektorsmyndigheterna i övrigt ska ha sitt sektorsansvar. Jag skulle gärna vilja fråga miljöministern: Varför ska man tillskapa ytterligare en sådan här organisation med ett miljömålsråd? Det kommer bara att innebära kompetenskonflikter mellan miljömålsrådet och Naturvårdsverket, som i dag har ett övergripande ansvar. Det finns ingen anledning till detta. Tyvärr är det väl så att regeringen i dag i väldigt stor utsträckning tror att man löser problemet om man bara tillskapar en ny myndighet eller en ny organisation. Här ligger nu förslag på ett nytt miljömålsråd. Förhållandet är detsamma när det gäller djurtillsynen. Om man bara skapar en ny djurskyddsmyndighet, tror man att man löser djurskyddsfrågorna. Vi menar att så inte är fallet. Det är effektiviteten hos dem som har ansvaret som är det angelägna i det här sammanhanget. Herr talman! Med detta vill jag än en gång yrka bifall till reservation nr 3.

Herr talman! För tre år sedan fattade vi beslut om 15 miljömål. Det övergripande målet var att vi skulle lösa de stora miljöproblemen inom en generation. Det är ambitiöst, och vi var då i stort sett eniga om målen. Nu ska vi ta ställning till hur vi ska nå målen. Vi ska ta ställning till delmål, till åtgärdsstrategier och enskilda åtgärder. Under de här tre åren har vi genomfört flera av de åtgärder som är nödvändiga för att nå målen. Det är intressant att se att enigheten då till stor del upphör. Fina mål passar de flesta, men en del verkar att ha svårt att acceptera att vi måste göra någonting för att de ska nås. Det förslag som vi ska fatta beslut om i dag innebär att vi får ett nytt sätt att arbeta med miljöfrågorna. De 15 miljökvalitetsmålen med sina delmål tydliggör vad vi ska åstadkomma med den svenska miljöpolitiken. Det ger oss ett nytt redskap att arbeta med miljöpolitik på alla nivåer i samhället. En av fördelarna med målen är att de är tydliga, mätbara och uppföljningsbara. En tydlig ansvarsfördelning mellan olika myndigheter för olika mål och en samordning av arbetet genom det miljömålsråd som inrättas kommer att förbättra arbetet med målstyrning inom miljöpolitiken. Arbetet med målen är redan i gång ute i myndigheter, länsstyrelser, företag och kommuner. Regeringen ska årligen rapportera till riksdagen hur arbetet mot målen går. De årliga skrivelser vi fått de senaste åren från Miljödepartementet har tyvärr inte direkt underlättat riksdagens målstyrning i miljöpolitiken. Med ett nytt arbetssätt kommer detta förhoppningsvis att bli betydligt bättre. Riksdagen kommer att ges en möjlighet att årligen bedöma utvecklingen på miljöområdet och överväga behovet av ytterligare åtgärder eller om mål kan behöva skärpas. På så sätt kan målen verkligen bli redskap och bidra till ett dynamiskt arbete med miljöpolitiken. Herr talman! Jag tänkte gå igenom ett par av målen här. Tiden räcker inte till för att prata om allihop. Jag har därför valt ut ett par som jag särskilt vill kommentera. Jag hoppas att andra kamrater inom majoriteten kommer att prata om andra mål så att redovisningen blir heltäckande ändå. Först vill jag ta upp ett område där propositionen inte föreslår delmål som är tillräckligt långtgående för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås. Det gäller målet Ingen övergödning. Övergödning är ett av våra största problem, och den är svår att åtgärda. Den yttrar sig som bottendöd och algblomning. Båda är mycket obehagliga resultat av våra mänskliga verksamheter. Det är framför allt trafiken och jordbruket som är de stora utsläppskällorna. Delmålen för utsläpp av både vattenburna kväveutsläpp och ammoniak till år 2010 är antagligen otillräckliga om vi till år 2020 ska klara målet Ingen övergödning. Detta skrivs också i propositionen. Orsaken till att vi ändå står bakom detta är inte ett ointresse av att minska övergödningen, utan det är att vi nu inte har kunnat presentera möjliga åtgärder för att nå målet. Det är naturligtvis tråkigt att redan från början konstatera att mål och åtgärder är otillräckliga, och det bidrar inte positivt till propositionens trovärdighet. Att föreslå ett mål som är tillräckligt högt, men som vi ändå inte kan nå och som vi inte kan presentera åtgärder för att nå, hade å andra sidan inte heller varit särskilt trovärdigt. Det hade också kunnat påverka trovärdigheten för andra mål och gett ett ifrågasättande om vi verkligen menar att vi har åtgärder för att nå de mål vi föreslår. Den här balansen mellan åtgärder och mål har varit en central fråga för oss i utarbetandet av propositionen. Jag menar att vi har lyckats åstadkomma en sådan balans. Vi har föreslagit ambitiösa mål och samtidigt föreslagit åtgärder för att de ska nås. För målet Ingen övergödning hänvisar vi nu i stället till den översyn som görs av jordbrukets miljöstöd. I samband med den kan nya åtgärder som bidrar till en minskad övergödning förhoppningsvis tas fram. Det skulle möjliggöra den skärpning av målen som vi vill ha. Vi har i en motion från Västerpartiet från den allmänna motionstiden tydliggjort att vi anser att de viktigaste förändringar vi ska göra i jordbrukets miljöstöd är att inrätta och stärka åtgärder som kan bidra till att dessa delmål kan skärpas. Jag vill också ta upp ett annat mål som skiljer ut sig en del. Det gäller planeringsmålet för en god bebyggd miljö. Det skiljer sig från de flesta andra delmålen genom att det inte direkt handlar om en förbättring av ett miljötillstånd. Det är snarare ett delmål för arbetet med att nå generationsmålet till 2020. Jag anser att det är bland de viktigaste målen i propositionen. Hittills har samhällsbyggande i praktiken i första hand handlat om exploatering. Skyddet av miljön har tyvärr ofta kommit i andra hand. Med detta mål lägger vi fast en ny inriktning för planering och samhällsbyggande. Med planeringen ska vi åstadkomma förändringar som gör att bilanvändningen kan minska och förutsättningar för miljöanpassade transportslag kan öka. Vi ska bevara och utveckla grönområden och se till att andelen hårdgjord yta inte ökar. Med hjälp av planeringen ska vi effektivisera energianvändningen och öka andelen förnybara energislag. Det är en ny inriktning för samhällsplaneringen. En viktig del i detta arbete framöver blir att anpassa plan och bygglagen till det nya arbetet med miljömålen och se till att den bättre bidrar till en hållbar utveckling. Herr talman! Vi föreslår tre strategier för att nå målen. Det handlar om effektivare energianvändning, giftfria och resurssnåla kretslopp och hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. Jag tänkte välja ut några av redskapen i strategierna och prata om dem. Bland det viktigaste är de olika ekonomiska styrmedel som vi redan i dag använder eller som håller på att utvecklas. De kan effektivt styra och förändra resursanvändningen så att energi och andra naturresurser används effektivare och så att vi får en övergång från ändliga resurser till förnybara resurser. Skatteväxlingen är en avgörande del i att utveckla de ekonomiska styrmedlen. Vi har tillsammans med regeringen och Miljöpartiet presenterat en strategi för skatteväxlingen. Den beräknas omfatta 30 miljarder kronor under en tioårsperiod. Den ska bidra till en energiomställning, vilket är positivt för flera av målen som behandlas i den här propositionen. I budgetpropositionen för nästa år föreslås ett andra steg i skatteväxlingen. När det är genomfört har vi skatteväxlat 5,6 miljarder kronor inom ramen för skatteväxlingsstrategin. Därutöver har en intäktsneutral förskjutning gjorts från energiskatt till koldioxidskatt, vilket ökat miljöstyrningen i skatteuttaget ytterligare. Andra viktiga inslag i skatteväxlingsstrategin är de utredningar som görs av industrins undantag från energi och koldioxidskatt samt den översyn som görs av den samlade trafikbeskattningen. Det är orimligt att företag som inte alls är beroende av låga energipriser för sin produktion är befriade från skatt på energi och koldioxid. Energiförbrukningen inom sådana sektorer är ofta onödigt stor. Däremot bör den energiintensiva industrin kunna behålla sina undantag. Detta är någonting som vi kan förändra inom ramen för skatteväxlingsstrategin. Det är också nödvändigt att förändra trafikskatterna så att vi kan få en trafikbeskattning som kraftigt kan begränsa vägtrafiken där det finns alternativ utan att överbeskatta dem i glesbygd som är helt beroende av bilen för att ta sig till jobbet, skolan eller andra aktiviteter. Detta kan åstadkommas med nya sätt att beskatta trafiken som kilometerskatt och vägavgifter. En annan sorts ekonomiska styrmedel är kväveoxidavgiften. Den tas ut på utsläppen från större energianläggningar och återförs sedan till näringen i relation till energiproduktionen. Den kan ha en stor miljöeffekt utan att samtidigt försämra konkurrenssituationen för branschen som helhet. Regeringen ska se över hur avgiften kan förändras för att ytterligare bidra till utsläppsminskningar, vilket redovisas i propositionen. Ett tredje sorts ekonomiskt styrmedel är de gröna certifikat som är på gång för förnybar elproduktion. Det är ett system där vi politiskt kan sätta mål för energiomställningen och sedan låta marknaden stå för genomförandet. På så sätt kan vi få till stånd en storskalig introduktion av vindkraft, en konvertering till biobränsleeldad kraftvärme och även en utbyggnad av kraftvärmeproduktionen. Det är en lysande förening av planering och marknad som vi anser bör utvecklas ytterligare. Ett område där vi i Vänsterpartiet anser att vi också kan använda gröna certifikat är förnybara drivmedel. Herr talman! De juridiska styrmedlen är en annan del av strategin. Här utgör naturligtvis miljöbalken den viktigaste grunden. Det finns olika kopplingar mellan miljömålen och miljöbalken. En sådan är att målen utgör en konkretisering av begreppet hållbar utveckling som också återfinns i miljöbalkens portalparagraf. Målen ger därmed på ett övergripande sätt vägledning vid tillämpningen av miljöbalken. En annan koppling är den mellan miljömålen och miljökvalitetsnormerna. Detta är en fråga som ska belysas av den utredning som nu ser över miljöbalken. Regeringen har också gett Naturvårdsverket i uppdrag att lämna förslag till ytterligare miljökvalitetsnormer eftersom en utveckling av normerna på ett funktionellt sätt knyter samman miljökvalitetsmålen med miljölagstiftningen. En annan lag som berör miljömålsarbetet är planoch bygglagen. Som jag nämnde tidigare ska regeringen låta se över hur den bättre kan bidra till en hållbar utveckling. En annan väsentlig del av miljöpolitiken är budgetanslagen. De har genom samarbetet mellan oss, Miljöpartiet och Socialdemokraterna ökat rejält de senaste åren. Det handlar om anslag för sanering av förorenade områden, inköp av skyddsvärd skogsmark, kalkning, restaurering av skyddsvärda vattendrag, arbetet med olika åtgärdsprogram för hotade arter, investeringar i det nyinrättade klimatinvesteringsprogrammet osv. Vi har en gedigen satsning på budgetmedel bakom oss under den här mandatperioden. I budgeten för 1998, dvs. den budget som beslutades senast innan den här mandatperioden, användes 1,4 miljarder kronor för utgiftsområdet Allmän miljö och naturvård. För 2004, som den senaste budgeten sträcker sig till, är anslaget beräknat till 3,8 miljarder kronor. Det är onekligen en anmärkningsvärd ambitionshöjning, och det är självklart det som gör att vi har kunnat höja ambitionen i miljöpolitiken i och med miljömålspropositionen. Jag vill tacka Socialdemokraterna och Miljöpartiet för samarbetet kring den här propositionen. Det har varit ett mycket omfattande arbete som har hållit på under lång tid. Vi har tillsammans under den här mandatperioden gjort ett arbete som jag tycker att vi kan vara rätt nöjda med. Vi har gett miljöarbetet en tydlig inriktning, vi har byggt ett system för uppföljning och målstyrning i miljöpolitiken, vi har lagt grunden för flera viktiga åtgärder såsom skatteväxling och budgetsatsningar och, inte minst, har vi höjt ambitionsnivån för vad vi ska åstadkomma de närmaste åren. Jag yrkar bifall till utskottets förslag, förutom i punkt 10, där vi har en reservation som Kjell-Erik Karlsson kommer att tala om senare i debatten.

Herr talman! Det kan ses som ett etappmål i sig att vi i dag debatterar delmål och åtgärdsstrategier för de svenska miljömålen. Vi kristdemokrater tillstyrker i huvudsak föreliggande förslag. Miljöfrågan, säger vi ofta. Men miljöfrågan är mer än en fråga. Miljöfrågan är egentligen allt som vi gör och har omkring oss, allt som rör oss som människor. Det finns ingen enskild avgränsad sektor som bara är miljö. Vi hoppas att det här förslaget om miljömål innebär en bra samordning inbördes mellan samhällets insatser. Det har inte alltid varit så bra med den samstämmigheten. Det antyddes förut här. En stor del av miljöeffekten förutsätter också ett personligt engagemang. Det är den svåraste biten. Där gäller det att staten och samhället underlättar för medborgarna att träffa goda val. Jag sade att det finns exempel på dålig samordning av samhällsinsatserna. I syfte att rädda budgettaket utnyttjade inte regeringen möjligt EU-stöd till jordbruket. EU skar då drastiskt ned nivån på anslagen till miljö och landsbygdsprogrammet. Möjligheterna att bevara och utveckla odlings och kulturlandskapet är dock intimt förknippade med jordbrukets fortlevnad. För att ängar och hagar ska finnas kvar krävs aktiva brukare. Vall och betesmark är här viktiga komplement till varandra. Vallodling gynnar två av miljömålen: ett rikt odlingslandskap och ingen övergödning. Enligt propositionen ska de åtgärder väljas som samtidigt gynnar flera miljömål. Men vallstödet är inte tillgängligt i hela landet. För närvarande ökar användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket. Det anses vara en följd av bruket av vissa grödor som ekonomiskt gynnas av nuvarande jordbruksstöd. De här exemplen på dålig samordning hoppas jag kommer att försvinna med denna delmålsproposition med handlingsstrategier. Den ena handen ska, med andra ord, veta vad den andra gör, och inte som förut att den ena handen ibland inte vet vad den andra gör. Miljöarbete har ju länge bedrivits av framsynta människor. Men miljöarbetet har blivit alltmer systematiserat, och det har blivit en del av vår vardag. Mitt hemlän Halland är till stora delar ett jordbrukslandskap. Tidigt såg näringen där övergödningens problem och startade försök med fånggrödor och anlade våtmarker. Intresset är väldigt stort hemma i länet just när det gäller våtmarker. Länets bonderörelse har varit drivande i näringens satsning Greppa näringen som invigdes den 28 september i år. Syftet med denna satsning är att varje bonde ska få sina marker analyserade och därefter få råd om lämpliga näringsbalanser för de olika markavsnitten. Anledningen till att jag nämner jordbruket är att det anges i propositionen som en mycket stor del när det gäller arbetet för en bättre miljö. Det är alltså en stor orsak till miljöproblem i dag. Som vi hörde förut är övergödningen inte lätt att åtgärda. Mitt hemlän tillhör också de län i landet som är mest försurade. De inhemska försurande utsläppen har minskat. Fortfarande ökar försurningen men inte alls i samma takt som förut. Även om de försurande nedfallen skulle upphöra på en gång tar det ändå 50 år innan marken återhämtat sig och neutraliserats. Den sura marken fördröjer återställningen av vattendragens surhetsvärde. För bästa resultat bör kalkning av sjöar och vattendrag samordnas med kalkning av skogsmark, tycker vi kristdemokrater. Därför vill vi öka kalkningsanslaget. Den summa som vi har föreslagit, nämligen 50 miljoner kronor per år under de här tre budgetåren, stämmer väl med vad skogsägarna har beräknat att skogskalkningen skulle kosta. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 13. I övrigt står jag bakom våra övriga reservationer, men för att vinna tid avstår jag från att yrka på dem.

I en hel del länder i Europa räknas skogliga impediment in i de arealer som anses skyddade. Vi står bakom reservationen som handlar om att ett skogligt impediment i sig utgör ett skydd mot avverkning. Vi anser alltså att det ska ligga med i redovisningen. I en flerpartireservation reserverar vi kristdemokrater oss också mot storleken på den frivilliga avsättningen. Miljömålskommitténs förslag var 400 000 hektar, men i propositionen föreslås 500 000 utan någon större diskussion, som anfördes här förut. Dessa extra 100 000 hektar motsvarar 2 000 normalstora skogsfastigheter. Det kommer mest att beröra Sydoch Mellansverige, dvs. mest familjeskogsbruk. 5 % av den produktiva skogsmarken, dvs. drygt en miljon hektar. Det medför att delmål ett för miljökvalitetsmålet Levande skogar kan nås inom en generation utan ytterligare statliga ingrepp. En naturreservatsbildning kan beröra många markägare. Det kan ta lång tid mellan reservatsbeslut och färdiga avtal med alla markägare. I normalfallet tar det tre år, och i extremfallet kan det ta tre gånger så lång tid. Om delmålet om avsättning av naturskyddsområden ska nås krävs att proceduren förenklas, men med bibehållen rättssäkerhet. Vi kristdemokrater menar att ett förrättningsförfarande skulle ge stora möjligheter att hantera stora sakägargrupper på ett samtidigt rättssäkert och effektivt sätt. En lantmäteriförrättning har också en sakrättslig funktion genom att förändringar t.ex. av fastighetsbildning och servitut automatiskt förs in i det officiella fastighetsregistret och därmed får rättsverkan också gentemot andra intressenter. Försöksverksamhet har gjorts med sådant här förrättningsförfarande. Den har visat att den medling och utredning som ingår i processen har tillfredsställt berörda parter. Den sammanlagda kostnaden minskar genom att parterna inte behöver göra var sin utredning i samma fråga. Lantmäterimyndigheten fungerar också konfliktförebyggande genom att bl.a. få till stånd markbyten som lindrar konsekvenserna för enskilda fastighetsägare. Skogsbruket har ofta gått i arv, och berörd skogsbrukare har inte någon lust att upphöra med sitt värv. Ekonomisk ersättning är alltså inte något likvärdigt alternativ för den skogsbrukaren. Vi kristdemokrater anser att det behöver finnas en snabbare process för att bilda naturreservat. Jag såg i svaret på en fråga att miljöministern anförde att det finns invändningar mot förrättningsförfarandet, men det skälet tycker jag försvinner om båda typer av förfarande används. Förrättningsförfarandet ska bara användas när parterna blir överens. I föreliggande proposition nämns en del åtgärder eftersom koldioxidutsläppen sker parallellt med andra utsläpp. En del utsläpp sker i luften. Tyvärr blir det en halv debatt i dag, när vi nu inte hann med miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Det skulle komma en särskild proposition om det, som vi motser ivrigt. Det är klart att man vill fråga miljöministern: När kommer den? Det är den stora frågan, men jag förstår att det kan vara praktiskt att ha detta i en särskild proposition. Vi kristdemokrater tillstyrker föreliggande förslag. Vi tycker att det är bra. Tidsmålen kan vara osäkra, men vi sätter i gång och jobbar så får vi se hur vi kan klara av det hela. Jag tillstyrker alltså reservation 13.

Fru talman! Det kom bekymmersamma siffror om arbetslösheten från Statistiska centralbyrån i tisdags. Förbättringen av sysselsättningen har upphört, och arbetslösheten ökar nu. Det står klart att regeringen inte kommer att nå målet att komma under 4 % arbetslöshet i år. Mot den bakgrunden skulle jag vilja fråga om det förslag som regeringen har lagt fram - jag ställer frågan till statsministern - om att sänka arbetsgivaravgiften i kommunerna. Det har ju blivit mycket kritiserat också av regeringens stödpartier. Har regeringen någon alternativ strategi, t.ex. att låta den här sänkningen också omfatta den privata sektorn?
Fru talman! Det är rätt som Lars Leijonborg säger - vi har en avmattning i konjunkturen; det har alla kunnat se. Vi tror dock att vi klarar målet, så Lars Leijonborg ska inte vara så dyster på den punkten - genom olika åtgärder naturligtvis. Men det är också en situation där vi fortfarande har delar av svensk ekonomi som sysselsätter bra och som växer. Åtgärderna nästa år för att göra en extra stimulans till kommunerna tycker vi är riktiga. Det behöver nyanställas i kommunerna. Det är stora pensionsavgångar, inte minst inom vård och skola, och detta måste mötas offensivt. Har vi då ett läge där vi kan ge en lättnad för kommunerna, samtidigt som vi har människor som är fria på arbetsmarknaden, är det en bra situation att på så sätt para ihop de två förhållandena. Vi har fortfarande goda förhoppningar om att det förslaget också ska bli riksdagens, så vi ska inte överge det så lätt.
Fru talman! Det skulle krävas en rätt dramatisk förbättring, i varje fall en tydlig förbättring, på arbetsmarknaden för att vara möjligt för regeringen att nå målet att komma ned till 3,9 % arbetslöshet i år. Det är nog få som tror att det är realistiskt. De stora varslen har inte kommit inom den offentliga sektorn, i kommunerna, utan de har ju kommit inom den privata sektorn. Skulle det då inte vara en väldigt vettig lösning, och också ett sätt att möta den kritik som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har framfört, att vidga det här förslaget till att också gälla den privata sektorn?
Fru talman! Jag förstår inte varför Lars Leijonborg envisas med att upprepa det gamla borgerliga misstaget att döma ut våra möjligheter att nå uppsatta mål. Leijonborg var ju inte anförare av kritiken när det gäller 4-procentsmålet utan det var ju en nu till Bryssel utvandrad revisor, som dessutom skulle göra böcklingen till världsrätt. Jag tror att vi klarar 3,9 %. Det ligger inom räckhåll; vi tänker inte ge upp detta. Vi tror också att det stora problem som vi under de kommande åren har framför oss på svensk arbetsmarknad kommer att vara den enorma nyrekrytering som behövs till skola och vård. Har vi knappa resurser, vilket vi alltid har inom den offentliga sektorn, låt oss då rikta dem dit! Det är inte bara en fråga om sysselsättning, utan det är också en fråga om att slå vakt om kvaliteten i det som är grundläggande för ett gott och mänskligt liv, nämligen vård och omsorg av barn och gamla samt utbildning av unga. Låt oss satsa på det också i tider som är dåliga!
Fru talman! Pojken på Högalidsskolan utsattes för ett dubbelt svek. Först drabbades han av allvarligt våld i skolan, i en miljö som borde vara trygg och där han dessutom enligt skolplikten åläggs att vistas. Sedan får han själv tillsammans med sina föräldrar se till att händelsen polisanmäls och att få det fulla stödet. Skolan har ingen plikt i dag att anmäla våldsbrott, hur allvarliga de än är. Detta leder till att skolan alldeles för ofta försöker hantera våld internt, vilket sänder fel signaler. Jag menar att det borde till en plikt för skolan att anmäla våldsbrott. Barnombudsmannen skrev redan för några år sedan att hon ansåg att det var viktigt att det klargörs att den lagstiftning som gäller i övriga samhället också ska tillämpas i skolan. Det är rektor som bör polisanmäla brott som sker i skolan, sade hon. Vad ska behöva hända för att regeringen ska se till att ålägga skolan att alltid anmäla grova våldsbrott mot barn?

Fru talman! Det är så att det mesta våldet i skolan inte alls polisanmäls av skolan utan av lärare och föräldrar. Låt mig vidga frågeställningen. Forskningen visar att det är möjligt att på ett par år halvera mobbningen i skolan. Det innebär att 75 000 barn skulle kunna befrias från mobbningen, kanske inom en period av två tre år. Forskningen visar också att det inte räcker att vilja väl för att stoppa mobbningen. Hemmasnickrade åtgärdsprogram kan t.o.m. bidra till en ökning av mobbningen på en skola. Därför menar jag att det är en politisk uppgift att kräva att skolan arbetar med forskningsbaserade åtgärdsprogram som ger bevisad effekt. Det går att påverka både skolans sociala klimat i stort och enskilda individers beteende. Regeringen i Norge har drivit att alla skolor i landet på fem år ska ges kunskap och utbildning om de forskningsbaserade åtgärdsprogrammen mot mobbningen för att alla norska barn, så långt det är möjligt, ska kunna slippa mobbningen. Problemet är att skolministern hittills inte har varit villig att ge alla svenska skolor den här kunskapen, som skulle kunna vara så viktig för tusentals svenska barn.

Fru talman! Min fråga riktar sig till statsministern. För en tid sedan såg jag en ganska gullig bild av statsministern med en liten bebis i famnen. Han var glatt leende och vaggade, som det såg ut, det lilla barnet, som inte verkade skrika eller reagera alltför mycket på denna upplevelse. Min fråga handlar om föräldraersättningen. Det som bekymrar mig är den situation som landets småföretagare har. Vi tycker alla att föräldraersättningen är någonting bra. Föräldraförsäkringen är någonting fantastiskt för Sverige och en internationell förebild. Anledningen till detta är att vi tror att det är bra att barn och föräldrar får tid ihop i början av barnets liv. Det behöver också födas fler barn i Sverige. Men för småföretagare räknas ersättningen ut på årets alla dagar i stället för på årets arbetade dagar - en skillnad på 40 %. För mig finns det ingen systemskillnad i detta. I stället tycker jag att det är en orättvisa mot dessa familjer och barn.
Fru talman! Först och främst vill jag säga att vi är överens om att föräldraförsäkringen är bra. Det är bra att vi kan konstatera det. Det är ett modernt sätt att ge stöd för unga människor som vill kombinera arbete och ansvar för barn och familj. Det är rätt - jag fick fotograferas tillsammans med en liten grabb som var nyfödd. Det var fint. Jag hoppas att många får samma upplevelse. Det föds för få barn i Sverige; det vet vi. Att bli förälder är ett jättestort ansvar. Vi vill självklart gärna förbättra våra försäkringar, men jag törs inte lova att vi nu i ett slag ska göra om socialförsäkringen på det sätt som frågeställaren frågar efter och i så fall tillföra en kostnad på några hundra miljoner. Hade vi de resurserna hade vi kanske kunnat diskutera det. Hade vi dessutom haft en diskussion om försäkringens konstruktion och finansiering och om allihop slutit upp omkring detta hade vi kanske också kunnat diskutera det, men nu saknas detta. Jag törs inte ställa sådant i utsikt. Jag törs inte lova detta, även om jag förstår att många vill ha en bra föräldraförsäkring.
Fru talman! Det finns ingen skillnad mellan Centerpartiet och det socialdemokratiska partiet när det gäller finansieringen av föräldraförsäkringen, såvitt jag förstår. Däremot undrar jag över motiveringen och anledningen till att just föräldrar som är småföretagare inte har samma möjlighet att finansiera sin föräldraledighet. Det blir en väldigt stor skillnad - 40 % - i ersättningen. De allra flesta småföretagare är människor med låga eller normala inkomster. Undantagen är väldigt få. Från min utgångspunkt tycker jag att det vore rättvist om barn till småföretagare hade samma rättigheter som barn till löntagare. Det är en väldigt viktig prioritering. Alla barn är lika mycket värda.
Fru talman! Det är sant. Det är också sant att det inte skiljer någonting när det gäller finansieringen av systemet. Men det är Lena Ek som föreslår kraftiga kostnadsökningar, och då ska det också finansieras. I detta fall är det en arbetsgivaravgift som ligger till grund för försäkringen. Andra typer av avgifter ligger på de små företagen. Vill man göra om avgiftsuttaget för att finansiera en sådan kraftig förbättring av försäkringen kan man lägga fram ett förslag om det. Men lägg inte fram förslag om att med bibehållen finansiering förbättra förmånerna. Då håller det inte ihop. Då är vi snart tillbaka i ett läge då vi lovar mer än vad vi kan hålla. Men vi är överens om att försäkringen är bra.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till statsrådet Pagrotsky. I tidningar och TV kunde vi för några dagar sedan se hur en s.k. expert uttalade sig om att det fanns svenska vapen i Afghanistan. Jag skulle vilja fråga Pagrotsky om detta stämmer och om det har förekommit någon vapenexport till Afghanistan.
Fru talman! Det förekom tidningsuppgifter om att vapen från Bofors - från Karlskoga, närmare bestämt - hade hittats i ett vapenförråd som påstods tillhöra Usama bin Ladin. Det hade publicerats fotografier från detta vapenförråd, som skulle innehålla ett vapen som jag tror heter AT6 - en pansarbrytande tingest av något slag. Det blev rejält rabalder om detta därför att många upprördes över att Sverige säljer vapen till Jag kan lugna Kjell Nordström genom att berätta att man vid en närmare analys av bilden - man tittade genom förstoringsglas - såg att det var ett helt annat vapen som tillverkas någon helt annanstans än i Karlskoga. Det var inte ens ett svenskt vapen. Inga som helst belägg har nått oss, i alla fall, för att det finns svenska vapen i Usama bin Ladins ägo eller hos talibanregimen i Afghanistan. Det kan inte uteslutas att vapen kan komma på villovägar och hamna där till slut, men några sådana tecken har vi ännu inte sett.

Fru talman! Det har det absolut inte gjort. Det som skulle kunna komma i fråga är att svenska vapen hamnar på villovägar genom smuggling. Det kan tänkas att vapen som har licenstillverkats någon annanstans innan dessa frågor reglerades i lag i Sverige - det var ungefär 20 år sedan eller närmare bestämt 1983 - har kommit bort. Vi har sett exempel på det tidigare. Men vad gäller Afghanistan har vi ännu inte kunnat se någonting av detta slag. Vi måste konstatera att det som har stått i tidningarna på senaste tiden har varit vad som brukar kallas för en anka. Jag kan härmed dementera det som skrivits. Några svenska vapen i de vapengömmor som man nu har fotograferat har vi inte kunnat spåra, trots mycket intensiva försök att identifiera den utrustning som finns på bilderna.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Pagrotsky i hans egenskap av minister för nordiskt samarbete. Vi får en ny organisation inom Nordiska rådet vid nästa årsskifte, dvs. om bara en dryg månad. Det är en grupp som vi kallar för vismansgruppen som har tagit fram förslag till ny organisation. Svensk representant i den gruppen har varit statsrådet Britta Lejon. Utöver förslag till ny organisation har man också tagit fram ett förslag som jag tycker låter intressant, nämligen om att man ska inrätta gemensamma nordiska professurer. De skulle finnas i samtliga nordiska länder och syssla med gemensamma nordiska frågor och också forskning. De kallas i vismansrapporten för Margaretaprofessurer. Det syftar på drottning Margareta, som enade Norden i slutet på 1300 Jag skulle vilja fråga samarbetsministern om han har tittat på dessa förslag och om han i så fall tycker att det är bra förslag som bör genomföras.
Fru talman! Låt mig först säga om vismansgruppens rapport att det var en stor mängd förslag som handlar om hur det parlamentariska samarbetet i Nordiska rådet ska reformeras. Det är en fråga som regeringarna av tradition håller sig borta ifrån och överlämnar åt parlamentarikerna från de olika länderna att bestämma om gemensamt. Vad gäller det speciella förslaget om gemensamma nordiska professurer är det ganska enkelt för mig som minister för nordiskt samarbete att säga att alla nya, pigga och djärva förslag som lyfter fram det gemensamt nordiska - den nordiska identiteten, möjligheterna till samarbete och gemensam forskning, t.ex. - har mitt stöd. Hur det sedan ska prioriteras i budgetsammanhang och hur det ska vägas mot andra anspråk kan jag inte säga. Då måste våra forskningsansvariga ha ett ord med i laget. De har kanske en del annat att invända. Men för min del är saken ganska enkel; ju mer sådant desto bättre.
Fru talman! Jag tackar för det positiva svaret. Jag är också mycket positivt inställd till dessa professurer. Jag vet att statsrådet, liksom vi andra, tycker att det behövs lite mer av praktiska beslut inom Nordiska rådet. Det är för mycket prat och för lite resultat. Här får man nu ett resultat som kan vara till nytta och glädje för många studerande och forskare i Norden. Jag ser fram emot att det så småningom kommer att inrättas den här typen av professurer i våra nordiska länder.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Kriget i Afghanistan har på många olika sätt engagerat oss väldigt hårt. Nu verkar det ändå som att det skulle gå mot sitt slut. Vi har alla under senare tid genom massmedierna fått ta del av den både råhet och grymhet som rådde innan bombningarna började och som nu också råder när det gäller de som verkar att vara krigets förlorare. Det sägs i kvällspressen i dag att mellan 3 000 och 30 000 talibaner och deras vänner är inringade i norra Afghanistan. De har fått fler chanser att kapitulera, men de har hittills vägrat. Min fråga till statsministern är då: Hur ställer sig regeringen till den situation som nu har uppkommit? Protesterar regeringen genom FN eller på något annat sätt mot de eventuella blodbad som vi nu kanske kommer att få bevittna? Eller vilken lösning ser regeringen på det här på många sätt mycket svåra problemet?
Fru talman! Det är en ohyggligt svår fråga som fru Viklund ställer. Jag kan inte tala om vad som bör ske i den akuta situationen. Jag kan uttrycka önskemål och förhoppningar om att dessa talibaner måtte ge upp och överlämna sig och att den sida som då är segrande i den militära konflikten iakttar folkrättens regler om hur man behandlar människor som är fångar. Det är vad vi kan uttrycka och naturligtvis också uttrycker i olika sammanhang. Sedan är det inte så alldeles säkert att de som nu är inringade får ge upp. Det kan mycket väl vara så att den kodex som de arbetar efter innebär att antingen dö eller segra. Då är det svårt, särskilt utifrån, att ha någon som helst inverkan på detta. Våra huvudsakliga ansträngningar kommer framöver, precis som de har gjort under 20 års tid, att syfta till att bygga upp landet, att stödja humanitärt och att verka för mänskliga fri och rättigheter. Men den akuta militära konflikten har vi små möjligheter att påverka.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag upplever att statsministern har samma oro och ängslan som jag tror att många i Sverige i dag har inför denna svåra situation och inför vad som ska hända. Jag fick inte riktigt klart för mig om den svenska regeringen genom sina kontakter direkt i FN också påverkar situation genom den kanalen och på olika sätt försöker att verka för att det ska bli ett så lindrigt slut som möjligt på det här kriget.
Fru talman! Jag tror inte att det är särskilt kontroversiellt att agera på ett sådant sätt som frågeställaren efterlyser. Vi gör det naturligtvis till den verkan det hava må. Jag är övertygad om att också USA har samma intresse. Ingen kan önska att - när väl det militära faktumet är etablerat, som ju självförsvaret syftade till - det ska ske en blodsspillan som är onödigt och omotiverat stötande. Jag är övertygad om att alla demokratiska regimer står bakom en sådan ansträngning. Om det sedan är möjligt, det vet vi inte. Det är inte så givet, som jag sade tidigare, att talibanerna har samma värdeskala som vi och att det som gäller för dem som är inringade är samma typ av reaktion som den som vi i kammaren känner. Det handlar om människor, livsöden, liv och de ska naturligtvis så långt som möjligt sparas för att dessa människor återigen ska få chansen att leva i frihet och värdighet. Det sistnämnda är man på väg att uppnå i Afghanistan. Det är ett land som blir allt friare. Värdigheten kopplas naturligtvis till friheten, men den förutsätter också ett fast humanitärt stöd. Där ska vi göra vår avgörande insats och sedan i alla sammanhang trycka på i den riktning som fru Viklund efterfrågar.
Fru talman! Jag har en fråga till Björn Rosengren. Rattfylleriet har ökat i trafiken. Polisen konstaterar fler fall trots att man har mindre resurser för att övervaka nykterheten på våra vägar. Norrbotten kan nämnas som exempel. Antalet misstänkta rattfyllerister steg 1999 från 444 till 605 förra året, trots att det gjordes färre utandningstester. Riksdagen har beslutat om nollvisionen, och jag vet att den också besjälar regeringen. Etappmålet från i fjol, maximalt 400 döda i trafiken, uppnåddes inte. Tvärtom ökade antalet omkomna. I den nyligen framlagda infrastrukturpropositionen vidhålls målsättningen om att man ska halvera antalet trafikdöda till maximalt 270 år 2007. En stor andel av de dödsolyckor som sker i trafiken är alkholrelaterade, det visar Vägverkets undersökning. Både NTF och MHF har krävt införande av alkolås först för alla skolskjutsar, sedan för övrig yrkestrafik och så småningom för personbilar. Jag undrar hur näringsministern ställer sig till detta förslag.
Fru talman! Det är framför allt tre faktorer som påverkar människor i trafiken. Det är alkohol, att man kör för fort och att man somnar bakom ratten. Sedan påverkar också självfallet sådant som har att göra med infrastrukturen. När det gäller frågan om alkohol har det i tre län på försök införts alkohollås. Om man har kört med alkohol i kroppen kan man på det sättet få behålla sitt körkort och få fortsätta att köra. Nu ska det införas på försök i alla län. Det tycker jag är ett bra sätt att börja på för att komma åt rattfylleri.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Vi vet att yrkestrafiken ökar i omfång. Den ökar ännu mer än personbilstrafiken. Eftersom möjligheterna att överleva en kollision med ett tungt fordon är ganska begränsade är det väsentligt att föraren av det tunga fordonet är nykter. Via undersökningar vet vi att hetsen och konkurrensen åkerierna emellan gör att - särskilt när det gäller en del av de utländska chaufförerna, tyvärr - så inte är fallet. Denna potentiella risk måste vi också göra någonting åt. Detta gäller faktiskt också järnvägen. Olyckan i Borlänge hade inte skett om det hade funnits alkolås i loket. Jag undrar om näringsministern kan tänka sig alkolås även i yrkestrafiken.
Fru talman! Det är många stora åkare, både inom taxi och inom tyngre trafik, som frivilligt har infört alkohollås. Det förs också en diskussion om Banverket. Jag delar uppfattningen att där alkohollås i första hand ska införas är inom yrkestrafiken. Men det pågår nu en process på frivillig bas som jag tycker att vi ska stimulera. När det gäller dödsolyckor och svårt skadade i trafiken måste man ändå konstatera att det har varit en framgångssaga här i Sverige. Under de senaste decennierna har trafiken mer än fördubblats. Det finns mer än dubbelt så många bilar och antalet döda har mer än halverats. Under de senaste åren har det skett en oerhört snabb tillväxt inom trafikområdet. Trots detta har vi ändå lyckats ganska väl med att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Det är långt ifrån bra, men vi har ändå lyckats relativt väl. Vi ligger i topp i världen när det gäller minst antal dödade och svårt skadade i trafiken.
Fru talman! Min fråga riktar sig till Göran Persson. Misstanken om manipulation av polisens bevismaterial vid rättegången mot Hannes Westberg, som blev träffad av polisens skott i Göteborg, är oerhört allvarlig. Göteborgshändelserna har skapat en grogrund för misstänksamhet, och förtroendet för rättsväsendet har blivit allvarligt skadat. De ungdomar som deltog i aktiviteterna under dessa dagar måste få bevis för att rättsväsendet kritiskt granskas, men inte av rättsväsendets egna aktörer som på grund av sin yrkesställning är parter i målet. Anser inte statsministern att det är dags att en oberoende grupp av jurister och andra sakkunniga tillsätts, fristående från polis och åklagarväsendet, för att vända på varje sten i denna allvarliga fråga?
Fru talman! Jag vet ännu inte vad som är sant och falskt i de påståenden som har fällts den senaste tiden. Mitt förtroende för svenskt rättsväsende är stort. Riksåklagaren har tagit över undersökningen. Det finns ingen som helst anledning för mig att misstro hans förmåga att finna ut om det har begåtts någon manipulation eller inte. Att i det här läget gå ut och säga att nu ska vi bortse från den utredning som pågår eller ta bort utredningen från Riksåklagaren och lägga den på en annan grupp av jurister eller utredare, tror jag vore att mycket allvarligt skada det svenska rättssystemet.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att rättsväsendet så snabbt tog initiativ till den undersökning som nu kommer att göras. Det är inte fråga om misstro mot enskilda individer inom rättsväsendet. Det är just att utredningen ska vara opartisk som är en symbolfråga. Den ska vara fri från partiskhet. Det är oerhört viktigt att detta moment finns med. På grund av att det redan gjorts så många ifrågasättanden både gentemot polis och åklagare är det viktigt att få människor som inte har någon bindning. Det pågår också en utredning, men den är ju inte klar ännu, som ser över om ett sådant här organ ska skapas för framtiden. Miljöpartiet har varit drivande i detta. Men just med tanke på hur det hela har utvecklats tycker jag att just detta med opartiskhet är angeläget i detta fall.
Fru talman! När det handlar om den här typen av frågeställningar, som ytterst berör förtroendet för rättsväsendet, tror jag att vi som är beslutsfattare skulle begå ett väldigt misstag om vi - när rättsväsendet självt tar tag i en sådan här situation och gör det, som Kia Andreasson säger, kraftfullt och snabbt - skulle säga: Nej, vi har inte förtroende för er förmåga att göra den här granskningen. Ni är inte nog opartiska. Om vi skulle fälla ett sådant yttrande, ta ett sådant steg, tror jag att vi skulle hamna på ett sluttande plan. Jag vill därför bestämt varna för den typen av hantering i det här läget. Jag har förtroende för Riksåklagarens förmåga att hantera situationen.
Fru talman! Jag har en fråga om förslaget att sänka arbetsgivaravgifterna i kommuner och landsting. Visst är det vackert att regeringen nu äntligen har insett att sänkta arbetsgivaravgifter skapar jobb. Men det jag vänder mig emot är det orättvisa i att det är inom offentlig verksamhet på så stark bekostnad av privat. Inget av stödpartierna verkar ju så förtjust i detta. Jag hade tänkt ställa frågan till Bosse Ringholm, men kanske Göran Persson kan svara, i egenskap av ansvarig för både partiet och regeringen, eller näringsministern eller kommunministern. Min fråga är på vilket sätt regeringen anser det vara rättvist att kommunerna får anställa upp till 30 % billigare än privata företag.
Fru talman! Det är ett allmänt stöd till kommunsektorn, som är i ett trängt läge. Jag tror inte att särskilt många har undgått att följa den debatt som pågår runtomkring i landet, där väldigt många kommunerna har svårt med sin ekonomi. Det här är ett stöd för den nyrekrytering som kommunerna ju ändå kommer att genomföra. Den nyrekryteringen bör då ske i en tid då vi har en avmattning på arbetsmarknaden. Jag tycker inte att det är stötande på något sätt. Jag ser det inte som en fråga om konkurrens med privat sektor. Jag ser det som ett uttryck för en vilja att tillföra den gemensamma sektorn resurser så att vi klarar en bra situation i vård, skola och omsorg. Det är vad det handlar om. Allt annat resonemang är svårbegripligt. För mig ter det sig dessutom lite märkligt att de partier som kallar sig för samarbetspartier på det här sättet ger underlag för Moderaternas frågeställningar.
Fru talman! Tack för svaret. Visst är det så att många kommuner har svårt med ekonomin. Som redan flera talare här har sagt finns det också företag som har svårt med ekonomin. Min fråga berör just konkurrenssynpunkten. Det är ju väl känt, vilket också har nämnts här, att arbetslösheten faktiskt ökar. Om det nu är så att åtgärder som arbetsgivaravgiftssänkningar stimulerar sysselsättningen, skulle de då inte behövas också i privata företag? Jag ifrågasätter konkurrens och rättviseaspekten här.
Fru talman! Vi ser på detta på fullständigt olika sätt, jag och frågeställaren. Det här är inte en fråga om konkurrens mellan privat och offentlig sektor. Det är fråga om vårt välfärdssamhälles största utmaning, nämligen en stor generationsväxling i skolan, där många lärare kommer att gå i pension, i vården, där sjuksköterskor, undersköterskor och läkare går i pension. I ett läge då det finns arbetskraft att rekrytera till en sektor som är avgörande för Sveriges framtid vill vi ge ett extra stöd i en konjunkturnedgång till kommunerna för att göra så. Det gör vi med stolthet, och det gör vi med glädje. Så fort man förvirrar debatten och börjar att tala om att det skulle vara konkurrens mellan privat och offentlig sektor, då har man missat hela poängen med den här insatsen. Men det kan ju bero på att vi har olika utgångspunkter när vi ser på den gemensamma sektorn och dess roll i det svenska samhället.
Fru talman! Jag har en fråga till antingen statsministern eller näringsministern. För en tid sedan blev Katrineholms kommun väldigt uppmärksammad, med all rätt, i samband med varsel i telekomindustrin och eventuell flyttning av företag. Som jag har uppfattat det tänker regeringen gå in och stödja och hjälpa kommunen i den uppkomna situationen. Två veckor senare hände ungefär samma sak i Söderhamns kommun. Varsel har lagts i telekomindustrin, som om de genomförs kommer att ge en ökad arbetslöshet från 6-7 % till 14 %, och det är ett allvarligt problem för Söderhamns kommun. Jag tror inte att kommunen kommer att anställa folk i offentlig sektorn, även om man får stöd till det. Frågan är om regeringen har funderat över Söderhamns kommuns situation och om man tänker sig något stöd och någon hjälp till kommunen.
Fru talman! Om jag får börja med Katrineholm, kan vi konstatera att där försvann 1 500-1 600 jobb under en väldigt kort tidsperiod. Där har vi vidtagit speciella åtgärder. Jag vill också säga att vi har fattat ett beslut i regeringen om att försöka få fram var någonstans de här varslen kommer, och jag tror att det kommer fler varsel. Det uppdraget har AMS fått. AMS har också fått ett annat uppdrag. Det är att när det händer något ska man agera väldigt snabbt, anlita de mest kvalificerade arbetsförmedlarna och samla resurser mellan andra myndigheter, t.ex. NU TEK och AMS samt självklart kommunen och det näringsliv som finns där. Det kommer också att ske i Söderhamn. Det ska ske på alla ställen där den här typen av varsel uppkommer. Söderhamn är också, för att använda ett ord som jag använde i trafikpolitiken, en framgångssaga. Söderhamn var ju en av de kommuner som hade väldigt stora problem en gång i tiden. Flygflottiljen lades ned. Sedan skapade vi tillsammans en fantastisk tillväxt för Söderhamn. Nu har det hänt något som är mycket mindre, och det tror jag att vi också ska kunna hantera.
Fru talman! Det håller jag med om. Det är ett väldigt framgångsrikt exempel, som nu har fått en hel del sorgkanter. Om varslen genomförs fördubblas arbetslösheten. I den regionalpolitiska propositionen föreslår regeringen att man ska tillsätta två delegationer, en för inre Norrland och en för Bergslagen, som ska stötta och hjälpa kommuner med strukturella problem. Jag ställer då följdfrågan om ministern kan tänka sig att delegationerna får ta hand om ett större antal kommuner, om man kan tillföra kommuner till delegationsarbetet.
Fru talman! Det är tre delegationer. Men jag tror att vi ska hantera Söderhamn med de generella metoder som vi nu har tagit ställning till. Sedan vill jag säga att det här alltid är allvarligt. Man kan inte ställa Katrineholm mot Söderhamn och Söderhamn mot Pajala eller Överkalix. Vi måste bedöma det här generellt lika och ge samma möjligheter. Men vi måste många gånger använda olika åtgärder.

Fru talman! Ett bidrag till veckopendling införs på försök fr.o.m. den 1 januari 2002. Det här bidraget ska riktas till arbetslösa som får arbete i regioner med arbetskraftsbrist och som har yrken där arbetslösheten är hög på hemorten. Bidraget bör avse fri hemresa varannan vecka under sammanlagt högst sex månader under en tvåårsperiod. Bidraget ska lämnas till en arbetslös som fått anställning under minst tre månader. Utgifterna för stödet beräknas till 20 miljoner kronor per år, och vi bedömer att detta kan omfatta ca

Fru talman! Det kommer att vara en förordning, och den förordningen ligger nu på delning på Regeringskansliet och den ska sedan regeringen ta ställning till. Det kommer alltså att i vanlig ordning finnas en förordning som reglerar detta.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsminister Björn Rosengren. Jag har lagt märke till att Luftfartsverket i en studie har visat att konkurrensen inom inrikesflyget är obefintlig och att denna tendens har förstärkts de senaste åren. Utredningen föreslår bl.a. en översyn av nuvarande marknadsstöd för att stimulera introduktionen av nya flygföretag på flygplatserna. Jag undrar om näringsministern avser att företa en sådan översyn, som då kan leda till ökad konkurrens och stimulera till att vi får nya flygföretag till flygplatserna.
Fru talman! Vi har nyligen fått denna utredning på vårt bord. Jag tog initiativet för ett halvår sedan. Jag menar att vi måste se över det här och se vad orsakerna är till att vi har en så dålig konkurrens när det gäller inrikesflyget. Det har föreslagits en hel del åtgärder. Dem ska jag titta på, och sedan får jag återkomma. Det är för tidigt för mig att ge ett svar. Men jag kan säga att det finns en del som är anmärkningsvärd. Det gäller det här bonussystemet som man har på inrikesflyget. Det leder till att de stora kraftiga, eller om man så vill det stora kraftiga, flygbolaget har en väldigt stark konkurrensfördel gentemot dem som vill konkurrera på vissa linjer. Det är, kan jag redan i dag säga här i kammaren, något som jag kommer att titta på. Det finns också flera andra åtgärder. Det vill jag återkomma till.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det som näringsministern nämner kan möjligtvis vara en åtgärd, men det finns kanske också andra bitar som man skulle kunna titta på och som jag gärna skulle vilja sända med näringsministern nu när ministern ska se över det här. Det finns ju något som heter slots. Det är attraktiva landnings och starttider på flygplatserna. De fördelas nu på ett sätt som man kan se över. Man kanske kan auktionera ut dem och då öppna upp för andra, mindre flygföretag. En annan möjlighet som jag skulle kunna tänka mig, och som jag vill sända med, är att man kanske skulle överväga att privatisera ett antal flygplatser och då också öka konkurrensen mellan flygplatserna och ta till sig ett antal flygföretag.
Fru talman! Fördelningen av slots-tider sker ofta internationellt efter ett visst system. Men jag tycker också att man ska öppna för att titta på detta. När det sedan gäller frågan om privatisering av flygplatser är oftast vårt problem det omvända. Där vi har höga kostnader, där vi inte har någon konkurrens, har vi också det förhållandet att flygplatserna, och oftast kommunerna, får bära en väldigt stor kostnad. Därför föreslår vi också i den regionalpolitiska proposition som här har diskuterats ett speciellt stöd till dessa flygplatser. Jag tror alltså inte att lösningen är att privatisera.

Fru talman! Jag delar bedömningen av den dagordning för en ny förhandling som vi lyckades enas om i Doha för ett par veckor sedan. Den innebär att vi nu för första gången kommer att förhandla med uländernas intressen och u-ländernas behov centralt placerade, t.o.m. dominerande, på dagordningen. Det var ingen slump att Tanzanias handelsminister föreslog att man skulle ge det här beslutet benämningen The Doha Development Agenda - en utvecklingsdagordning. Det var deras beskrivning av vad den här dagordningen faktiskt handlar om. Den har en stark tonvikt på att nu också med kraft angripa de handelshinder som finns på jordbruks och livsmedelsområdet. Till detta ska läggas de framsteg som nåddes vad gäller att säkerställa att läkemedel kan ställas till de fattiga ländernas förfogande när de drabbas av allvarliga problem typ aids och hiv. Det här är en stor glädje för Sverige, som ju delar u-ländernas intressen och åsikter i den här frågan inte minst vad gäller jordbruket. Jag gläds om vi får enighet om detta också i Sveriges riksdag.

Fru talman! I dag har ju u-länderna en marknad för jordbruksprodukter och livsmedel som är än mer skyddad och stängd, än mer protektionistisk, än den som drivs t.o.m. av EU. Jag räknar med att den förhandling som nu ska inledas kommer att innebära öppningar på ganska bred front - men i mycket lägre grad i u-länderna än i de industrialiserade länderna. Det är i linje med den tradition man har, att uländerna i mycket större utsträckning själva bestämmer i vilken grad de öppnar sina marknader. Det sätts ganska lite press på detta trots vad som sägs. Vilken roll Kina kommer att spela är ännu svårt att säga. Jag tror att de kommer att bli en pådrivande, framåtsyftande kraft i WTO, och vi är mycket glada att de är med. Men återigen: Sverige delar u-ländernas syn på jordbrukspolitiken, och jag är glad att vi nu är överens, tycks det mig, i Sveriges riksdag. Jag drar mig till minnes hur det var när vi debatterade hur det skulle förhandlas innan jag reste till Seattle. Jag fick utkämpa en hård match med centerpartister och kristdemokrater som tyckte att vi gick för långt när vi ville öppna Europas jordbruksmarknad för produkter från de fattiga länderna. Jag är glad att den tiden nu tycks vara förbi.
Fru talman! Jag tänkte ställa en fråga om familjen. Efter maxtaxediskussionen i dag har jag funderat en del. Det var ett seminarium på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet där man just slog fast att familjen är barnets viktigaste miljö. En familj som är någorlunda stabil och som ser och bekräftar barnet som egen person är en grundläggande förutsättning för psykisk hälsa. Då tänkte jag höra: Vad avser skolministern göra vid sidan av en stark barnomsorg eller förskola, vad hon nu vill kalla det, för att också stärka familjen, som tycks vara den absolut viktigaste kontexten som ett barn finns i?

Fru talman! Jag tycker att det är bra med alla de olika systemen och möjligheterna att utåt sett stärka familjen. Ändå är det många gånger relationerna och tiden för den nära omsorgen och omtanken som gör de inre banden så starka. En fråga som jag har funderat på är att vi talar mycket om att 50 % av familjerna löses upp, men vi har sällan studerat ordentligt varför det är 50 % som faktiskt håller fast vid relativt långa och kanske livslånga relationer.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

Fru talman! Jag hade velat ställa en fråga till finansministern, måhända är statsministern insatt i frågan. På socialdemokraternas kongress presenterade finansministern ett förslag om att man skulle sänka skatten på expansionsmedel från 28 % till 25 %. Det här systemet infördes för att man skulle skapa en skattemässig neutralitet mellan enskilda firmor och handelsbolag å ena sidan och aktiebolag å den andra. Det föranleder frågan: Är det här ett första steg mot att faktiskt sänka bolagsskatten? Är det detta som egentligen åsyftas?
Fru talman! Det är nog riktigt som Per Rosengren säger att Bosse Ringholm kan det här bättre än jag. Frågor av det här tekniska slaget bör kanske ställas direkt till ansvarig fackminister. Vi hade, som Per Rosengren säger, en mycket aktiv och väl uppmärksammad kongress som fattade många beslut. Jag tycker att det är värdefullt att vi kan diskutera även dem här i kammaren. Nej, vi vill inte ta bort bolagsskatten. Vi hade ett förslag för några år sedan, då vi ville sänka den. Men vi fick inte med oss riksdagen på det, utan det har lagts åt sidan. Det här ska ses i ett sammanhang av att vi vill göra det enklare att expandera och på så sätt stimulera investeringar och expansion som gör att vi understöder också en sysselsättningstillväxt i den privata sektorn.
Fru talman! Jag blev kanske inte mycket klokare av svaret. Det handlar i så fall om en sänkning av bolagsskatten från 28 % till 25 %. Eftersom den infördes för att skapa neutralitet mellan de olika företagsformerna är det mycket konstigt att man nu går vidare och upphäver det som man en gång försökte skapa. Vi hade en diskussion om detta med skatteutskottets ordförande i går, och han sade att han kunde tänka sig detta och att det pågick diskussioner om det. Det är därför jag ställer frågan till statsministern nu, om det är baktanken med det framkastade förslaget, ett förslag som kommer att ha ringa påverkan på investeringsviljan hos företagen. Det kan jag konstatera.
Fru talman! Om man har ambitionen att bli klokare när man ställer frågor ska man inte ställa dem till mig, särskilt inte när det rör den här typen av tekniska frågor om skattesystemet för företag. Dock verkar det som om Per Rosengren själv vet hur det ligger till och redan på förhand har dömt ut förslaget i fråga. Där tror jag att finansministern har en annan uppfattning. Ni får väl i kommande frågestunder diskutera den saken. Tills vidare lutar jag mig fast mot finansministern. Det är en klok man.
Fru talman! Min fråga riktar sig till statsministern. Nyligen har säkerhetsrådet i FN utfärdat riktlinjer som avser implementeringen av resolution 1373 mot terrorism. Det gäller en nationell rapportering som behöver avslutas den 27 december. Det finns väldigt många olika punkter som man ställer mycket precisa och konkreta frågor på. Det gäller finansiering av terroristverksamhet och information mellan länderna. Men det finns också intressanta frågor angående staternas åtgärder för att hindra nyrekrytering av terrorister och även åtgärder som försvårar för terrorister att använda moderna kommunikationsmedel. Min fråga är: Hur långt har man kommit i Sverige med förberedelserna inför den nationella rapporteringen?
Fru talman! Det är en viktig fråga som Anna Maria Narti ställer. Direkt när vi fått de här dokumenten är ordningen i Sverige att de lämnas till berörda myndigheter som bereder och hanterar dem. Sedan samlas detta så småningom in för att samordnas i ett svar från regeringens sida. Jag vet i dag inte exakt hur arbetet bedrivs på myndigheterna, men vi har inga signaler av det slaget att vi inte skulle hinna leverera i tid, att vi inte skulle kunna vara tydliga i tid. För oss är det viktigt att vi är med i bekämpandet av terrorismen. För oss är det viktigt att vi gör vår del. För oss är det också viktigt att när så sker vi hävdar våra idéer om rättssamhällets principer.
Fru talman! Tack, statsministern! Vi är alla överens om att kampen mot terrorismen är avgörande för demokratins överlevnad. Jag tycker att statsministern i den här polemiken har haft en oerhört träffande formulering när han har sagt att om vi inte stoppar terrorismen, kommer terrorismen att stoppa demokratin. I den andan skulle jag vilja fråga om det inte är viktigt att förebyggande arbeta mot alla former av hatpolitik och våldspolitik, inkluderande väpnad klasskamp, som kan vara väpnad med stenar, inkluderande religiös intolerans och ateistisk intolerans?
Fru talman! Det sista håller jag helt med om. Det finns två dimensioner i den här frågan. Bl.a. finns vad vi nu gör för att bringa klarhet i vad som skedde den 11 september. Det var ett angrepp mot det öppna samhället. Det var ett angrepp mot människor i USA, men det träffade också oss. Där finns ingen som helst anledning att på något sätt ursäkta eller försöka bortförklara. Där finns en rätt till självförsvar, och den ska utövas. Sedan finns en annan debatt, som jag inte på något sätt vill blanda ihop med den här debatten men som ändock är viktig och som jag själv har ägnat mig mycket åt. Den gäller det som frågeställaren tar upp, nämligen att förebygga brott, förebygga angrepp på andra människor, därför att man brister i respekten för människovärdet. Det är det det handlar om ytterst. "Jag anser", säger någon, "att jag är mer värd än du. Jag har rätt att ta ditt liv." "Jag anser", säger någon, "att jag är mer värd än du. Jag har rätt att trakassera dig." "Jag anser", säger någon, "att jag tror på en gud som är större än din. Jag har rätt att förfölja dig." "Jag anser", säger någon, "att jag har en hudfärg som är vackrare än din. Jag har rätt att förfölja dig." Allt detta bråte som finns i världen, och som vi också utsätts för, är det varje demokratisk politikers plikt att bekämpa. Det ska vi göra. Det ska vi göra i denna kammare, det ska vi göra i vårt land och det ska vi göra i alla globala sammanhang där vi har röst och stämma. Vi hörs, och vi kan göra skillnad. Det ska vi fortsätta att göra.

Fru talman! Miljömålsarbetet är en viktig och naturlig del av den svenska miljöpolitiken. Genom att sätta upp mål både på lång och på kort sikt kan miljöarbetet få en större tyngd, klargöras och tydliggöras för alla. Miljöpolitiken måste, enligt min mening, utformas så att den blir en naturlig del av alla samhällssektorer, inte blir en isolerad företeelse som bara några sysslar med. Likaledes måste miljöpolitiken ta sin utgångspunkt hos den enskilde människan. Här brister regeringen. Trots vackra ord om allas delaktighet står regeringen på område efter område för en politik som baserar sig på ett uppifrånperspektiv där delaktigheten går ut på att bara genomföra centralt bestämda beslut. Miljömålsarbetet måste, liksom övrigt miljöarbete, verka för att alla är med och ske underifrån. Jag ske ge några exempel på problemen. Exempel nr 1 gäller den frivilliga miljöhänsynen som bedrivs inom svenskt skogsbruk. Centerpartiet har starkt kritiserat regeringens förhållningssätt i denna fråga. Det är många stora och frivilliga insatser som görs av Sveriges skogsägare, inte minst inom det småskaliga familjeskogsbruket. Men miljöanpassning verkar regeringen totalt ha glömt bort. Skogsbruket certifieras i en ökande takt, vilket är ett viktigt led i en marknadsanpassning i Sverige i dag. Det ställs numera stora miljökrav. Det gäller både skötselmetoder och skogsbruket i stort. Den enskilde skogsägaren är här en mycket viktig del för att miljöhänsynen i skogsbruket totalt ska bli bra. Skogsägaren måste självfallet få full kompensation när skogsarealen till följd av statligt ingripande avsätts för annat ändamål än för skoglig produktion. Staten har här ett huvudansvar för att den enskilde företagaren, skogsägaren, inte ska komma i kläm vad avser såväl ersättningsfrågor som vad gäller myndighetsutövning i olika hänseenden. Det är mycket höga mål som har angetts beträffande att avsätta ytterligare arealer. Det innebär därtill att stora anslagsbehov föreligger. De avsatta medlen - dem kan vi i och för sig diskutera en annan gång - i det här sammanhanget i nuvarande budget är, enligt min uppfattning, helt otillräckliga för att nå de av riksdagens majoritet så här långt uppsatta målen inom rimlig tid. Det förutsätter dessutom en helt annan planering för skogsbrukets del. Detta förs det, fru talman, över huvud taget ingen diskussion om i vare sig propositionen eller betänkandet. Exempel nr 2 är följande. För att vi ska bevara det svenska odlingslandskapet, för att vi ska bevara åkrar, ängar och hagar, för att de över huvud taget ska få finnas kvar, behövs det aktiva jordbrukare. Det svenska odlings och kulturlandskapet är en omistlig resurs både vad gäller natur och kulturmiljön. Vi alla vill säkert att framtida generationer ska få uppleva detta. Lantbruket har en mycket viktig funktion i upprätthållandet av den biologiska mångfalden. Möjligheten att bevara och utveckla det unika landskapet för framtida generationer är intimt förknippad med jordbrukets fortlevnad. De mindre jordbruken spelar här många gånger en helt avgörande roll för att vi ska uppnå våra syften. Det är jordbruk som dessutom många gånger är kombinationsföretag. Detta gäller speciellt i de svagare bygderna, dvs. Om vi ska kunna ställa om det svenska samhället i en ekologiskt hållbar riktning krävs det att jordbruket ges resurser för detta. Utslagningen av svenska jordbruk gynnar ingen och framför allt inte den biologiska mångfalden i Sverige. Jordbrukaren behövs för att bevara för kommande generationer de stora kulturvärden som finns och som vi alla är rädda om. Om jordbruket ska kunna uppnå de mål som regeringen fastställer i propositionen och som framgår i betänkandet som föreligger i dag, måste statliga resurser verkligen tillhandahållas det svenska jordbruket. Om så inte görs ser man inte från jordbrukets sida något erkännande av det miljö och kulturarbete som jordbruket bedriver, like lite som man får ersättning för det arbete som görs på området. Varför är detta viktigt? Skogen är en av Sveriges största och kanske viktigaste resurser. Sammantaget vet vi att skogsindustrin ger oss en stor del av våra exportinkomster, årligen 90-100 miljarder kronor. Över hälften av Sveriges nettoexportinkomster kommer från den här näringen. Näringen sysselsätter en mängd människor, framför allt i glesbygden och i landsbygdsområden, och ger arbeten åt många andra människor som inte direkt sysslar med produktionen, oftast i de svagare bygderna. Dessa människor måste få ett erkännande likväl som de vill bli beaktade som en viktig resurs i det frivilliga miljöhänsynstagandet som de här människorna ställer upp på. Men de är alltså inte omnämnda och inte ianspråktagna som en resurs i det föreliggande betänkandet och i den proposition som är framlagd för riksdagen. Jag tycker att det är underligt att man förbiser denna resurs på det sätt som är gjort i regeringens proposition. Så går jag över till ett annat område, nämligen den giftfria miljön. I nu föreliggande proposition behandlas förorenade områden. Det är synnerligen viktigt att vi behandlar frågan om de förorenade områdena. Förorenade områden kan om de inte saneras leda till skada på människor, djur, natur och naturresurser. För att minska riskerna för läckage från de förorenade områdena är det viktigt att resurser avsätts till att sanera dessa. Centerpartiet avsätter därför mer resurser än regeringen för att vi ska kunna sanera fler förorenade områden. Förorenade områden finns, som vi alla känner till, oftast i tätorter eller tätortsnära områden. Saneringen av dessa områden är viktig inte bara för att man ska slippa skadliga läckage utan också för att man ska få möjlighet att minska exploateringstrycket på andra områden. Genom att man sanerar förorenade områden kan dessa tas i bruk för olika aktiviteter, kanske t.o.m. bostäder, vilket alltså i sin tur minskar behovet av att exploatera mark som tidigare inte använts för det eller som i dag används för jord eller skogsbruk. Detta minskande exploateringstryck är positivt för den tätortsnära biologiska mångfalden. Centerpartiet anser att det är olyckligt att regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet sänker ambitionerna på detta område - de ambitioner som Miljömålskommittén lade fast vad gäller saneringen av förorenade områden - i motsats till hur man gör på en del andra områden, där man frångår kommitténs samlade betänkande och höjer ambitionerna och höjer avsättningsnivåerna. Det förslag till etappmål som Miljömålskommittén presenterade men som regeringen tagit bort lyder: "Förorenade områden är identifierade samt undersökta och minst 30 procent av områdena av riskklass mycket stor och stor är åtgärdade senast år 2010." Regeringen menar att detta delmål blir svårt att nå och förändrar det därför. Det står i motsats till bl.a. miljömålet om levande skogar, där regeringen tvärtom skärper kommitténs förslag. Det är för mig underligt. Noterbart i sammanhanget är också att remissinstanserna i princip är positiva till Miljömålskommitténs förslag i detta avseende och därmed anser att det är möjligt att uppfylla. Vår uppfattning är att det etappmål som Miljömålskommittén föreslog bör uppfyllas. Avslutningsvis ska jag ta upp en sak som jag ofta brukar tala om i de här sammanhangen, och det är fosfor. Regeringen meddelar att man avser att återkomma med ett kvantitativt och tidsbestämt mål för fosfor senast år 2005. Vi beklagar denna saktfärdighet. Centerpartiet tycker att det är synd att riksdagen inte vill, kan eller orkar flytta fram positionerna när det gäller fosfor, speciellt som några av de yrkanden som vi har framställt här och i andra sammanhang kan genomföras utan att Naturvårdsverkets uppdrag föregrips eller störs på annat sätt. Detta gäller bl.a. förslaget att upprätta en grönbok om fosforhanteringen på EU-nivå. Riksdagen borde nu råda bot på den saktfärdighet som regeringen intar i fosforfrågan. Jag vill, fru talman, avslutningsvis yrka bifall till min reservation nr 2.
Fru talman! Jag vill bara fylla i lite efter det som Eskil Erlandsson säger. Han gör en politisk poäng av att vi inte skulle sätta bonden i centrum, att vi inte skulle prioritera bonden i arbetet för bevarandet av den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Jag vill bara försäkra Eskil Erlandsson att vi inser att det naturligtvis är en grundförutsättning att det finns aktiva brukande bönder för att vi ska kunna bevara odlingslandskapet. Det är en sådan självklarhet att det inte borde behöva sägas här i kammaren. Vad vi skriver i texten i betänkandet tydliggör att vi har den grundsynen. Vi skriver att ett livskraftigt jordbruk och en livskraftig landsbygd är förutsättningar för att skyddsvärda områden ska kunna bevaras. Jag vill bara förtydliga det, så att det inte råder någon tveksamhet i den frågan, vilket det självfallet inte borde göra.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Jonas Ringqvist, hans parti och den konstellation som han ingår i inte ser till att vi plockar hem de miljöstöd som Sverige är berättigat till på jordbruksområdet. Jag kan konstatera att miljöstödet inte ger möjlighet att ta i anspråk vallstöd i alla delar av landet. Jag kan konstatera att ni inte värdesätter de frivilliga avsättningar och de certifieringar som den stora mängden småskogsbrukare gör i Sverige. De omnämns inte i propositionen från er sida, och ni har inte för avsikt att göra något framgent heller, enligt min uppfattning.
Fru talman! Än en gång är den bild som Eskil Erlandsson ger inte riktigt i överensstämmelse med verkligheten. Vi tydliggör i propositionen att för att nå en del av de här miljömålen är det nödvändigt med förstärkningar i miljö och landsbygdsförordningen. Det är en viktig del. Vi återkommer förhoppningsvis under våren till frågan om miljö och landsbygdsprogrammets utformning, där vi från vårt parti verkligen hoppas på förstärkningar och nya åtgärder, som kan göra att vi klarar både mål om biologisk mångfald och mål när det gäller ingen övergödning. Det tydliggjorde jag tidigare i mitt anförande.
Fru talman! Vi återkommer i en annan debatt om någon vecka där vi ska behandla budgeten på både miljö och jordbruksområdet. Efter de uttalanden som nu har skett förutsätter jag att Jonas Ringqvist och hans parti kommer att tillstyrka en del av de reservationer som finns på området, så att vi kan nyttja det som vi rimligen borde nyttja även i vårt land, nämligen en mängd EU-stöd som skulle stödja miljöarbetet på den svenska landsbygden men också stödja svenskt jord och skogsbruk.

Fru talman! Vi diskuterar nu och ska ta ställning till frågor som har med vår överlevnad att göra. Det handlar om solidariteten med kommande generationer. Jag vill påstå att det här är ett av de viktigaste betänkandena under den här mandatperioden. Jag ser framför mig feta, stora rubriker i tidningarna i morgon där man skriver om debatten i kammaren i dag och om de beslut som vi senare ska fatta. En miljöpolitik för 2000-talet måste utgå från människans möjligheter att lösa problem inom olika områden. Den biologiska kunskapens, demokratins och marknadsekonomins utvecklingskraft ger oss möjligheter. Men då får vi inte blunda för de stora utmaningarna - risken för en fortsatt utarmning av den biologiska mångfalden är stor. Problemen i många ekologiska system, t.ex. Östersjön, är större än tidigare. Storstädernas livsmiljöer hotas av att bli allt sämre på grund av ökade utsläpp och mer avfall. Risken för globala klimatförändringar är stor. Den ökade användningen av kemikalier får långsiktigt negativa konsekvenser. Miljöarbetet får inte fastna i låsningar, problemlösningsmetoder eller tekniker som har varit förhärskande under tidigare perioder. Vi behöver ett nytänkande. Vi behöver en framtidstro. Socialliberalism är framtidstro. Vi ser möjligheter att lösa dagens och morgondagens problem med tekniska, ekonomiska och demokratiska medel. Fru talman! Jag vill här begränsa mig till att ytterligare kommentera de områden som jag nyss nämnde. Beträffande den biologiska mångfalden pågår många viktiga projekt, inte minst genom miljöorganisationerna, arbete för att minska utsläpp och rovdrift och för att bevara den biologiska mångfalden. Men det återstår mycket att göra. En långsiktig plan för bevarandet av den biologiska mångfalden i och omkring Östersjön måste sättas högt på den politiska dagordningen. För att vi ska kunna bevara den biologiska mångfalden krävs ett aktivt och uthålligt jordoch skogsbruk i hela vårt land. Det finns i dag ungefär 2 000 rödlistade växt och djurarter i jordbrukslandskapet. Graden av fragmentering av landskapet har nått en kritisk nivå ur artbevarandesynpunkt. Artrikedomen påverkas i hög grad av nedfall av svavel och kväveföreningar. I dag är olika naturområden starkt hotade, stora områden av ovärderlig s.k. gammelskog står på spel. Hoten mot skogen är utsläpp av svavel och kväve från framför allt trafiken, industrin och jordbruket både i Sverige och i övriga Europa. I skogen har vi unika biotoper och ekosystem som utgör grunden för många arters överlevnad. Detta måste återspeglas i avverknings och reproduktionsreglerna för att den biologiska mångfalden ska kunna bevaras. Även om miljömålet förutsätter en hög grad av frivilliga åtaganden från markägare behöver samhället ökade möjligheter att uppmuntra markägarnas åtaganden, och i många fall kan behövas regler för skogsbrukets bedrivande. När det gäller åtgärdsprogram för hotade arter anser vi att sådant kan utarbetas omgående och inte, som sägs i propositionen, först år 2010.

Strömmingsfisket i norra Östersjön kan nu tvingas att upphöra på grund av för höga dioxinhalter. Utsläppen kräver gemensamma lösningar på framför allt EU-nivå. Den bästa miljöinsatsen för att stärka regionen kring Östersjön är att se till att våra grannländer blir medlemmar i EU. Östersjösamarbetet i dag handlar för mycket om former och för lite om verksamhet. Det lokala samarbetet mellan vänorter kan stärkas. Viktigt är att Sverige verkar för en lag om miljölots på alla lastfartyg som trafikerar Östersjön. För att minska utsläppen är införandet av sanktioner vid överträdelse mot bestämmelserna en viktig åtgärd. Detta blir möjligt först när alla länder kring Östersjön har mottagningshamnar för förorenat vatten, vilket de inte har i dag. Jag går vidare till frågan om gränsöverskridande miljöpolitik. Socialliberalism är också internationalism. I miljöpolitiken och i vårt eget miljömedvetande krävs solidaritet med människor i fattigare länder. De tidigt industrialiserade länderna har en tradition av att exploatera utvecklingsländernas resurser i form av människor, råvaror och miljö. Vi måste sträva efter en miljöutveckling som är hållbar ur ett globalt perspektiv. Vi måste vidareutveckla globala överenskommelser. Ett av de största hoten mot människan är utsläpp från radioaktiva ämnen. Vi måste engagera oss i frågan om kärnsäkerheten, inte minst i Östeuropa. De senaste uppgifterna från Sveriges kommuner antyder att avfallsmängderna åter ökar efter att under 1990-talet ha minskat. Olika varianter av källsortering och återvinningssystem måste nu kompletteras. Kretsloppsförsäkringar kan användas främst för varor som är registrerbara och som har ett högt värde, exempelvis bilar. En kretsloppsförsäkring tecknas av den enskilde producenten med ett försäkringsbolag som tar ansvaret för att produkten återvinns enligt gällande lagar och regleringar. Den premie som försäkringsbolaget kräver för detta kommer att återspegla bl.a. hur återvinningsbar produkten är. Varje produkt belastas med den verkliga kostnaden för återvinningen. Därmed får också den enskilde producenten incitament för tillverkning med hög återvinningsgrad. Konkurrensen mellan försäkringsbolag leder till lägsta möjliga återvinningskostnader och konkurrensen mellan producenter till en ständig jakt på miljöskadliga komponenter för att pressa kostnader. Nya pantsystem bör också införas på varor som ger den möjligheten. Pant på batterier bör snarast införas. Klimatpolitiken kommer vi att få tillfälle att diskutera senare här i kammaren. Därför ska jag av tidsskäl för tillfället lämna den. Jag vill ändå nämna några ord om kemikalieanvändningen. Det främsta hotet mot åkermarkernas långsiktiga användbarhet för livsmedelsproduktion är kadmiumtillförseln, som sker via luftnedfall. Också användningen av kemiska bekämpningsmedel är förknippad med risker. Metoden för att komma till rätta med en hög och osäker kemikalieanvändning är att försiktighetsprincipen följs, att principen om att förorenaren betalar tillämpas och att tillverkarens utredningsansvar för alla kemiska ämnen tillämpas. En av de största bristerna i dag i miljöpolitiken är frånvaron av tydliga styrmedel. Vi menar att arbetet med utarbetande av verktyg för att förverkliga miljöpolitiken måste förbättras för att ord ska bli handling. Vi ska alltså ta ställning till ett betänkande som till stor del är framåtsyftande men som har bister på de punkter som jag har tagit upp. Betänkandet, med de kompletteringar som jag föreslår, kommer att få stor betydelse för framtiden. Men då krävs inte bara att vi fattar beslutet utan också att uppföljningssystemet verkligen fungerar, så att inte det här blir ett måldokument som får ligga. Det är viktigt att vi verkligen använder det, följer upp det och vidtar åtgärder där målen inte har nåtts.
Fru talman! Jag uppskattar Harald Nordlunds engagemang i de här frågorna. Det låter väldigt fint när han talar om solidaritet med de kommande generationerna. Jag uppskattar engagemanget. Harald Nordlund är väl den i den borgerliga oppositionen som står oss närmast vad gäller miljöpolitiken och engagemanget för de här frågorna. Men jag måste fråga om han talar för hela sitt parti. I näringsutskottets behandling av propositionen, i deras yttrande, ställer sig Folkpartiet tillsammans med de övriga borgerliga partierna bakom förlaget om att sänka målet för avsättning av skog. Harald Nordlund gjorde inte samma sak i miljö och jordbruksutskottet senare. Så jag undrar om man kan ta Harald Nordlunds engagemang på allvar. Talar han verkligen för sitt parti? Är det de gröna socialliberalerna eller är det betongliberalerna som bestämmer i Folkpartiet?
Fru talman! Den indelningen av oss socialliberaler var ny för mig. Jag menar att den här omfattningen på avsättningar finns med i olika motioner som vi har skrivit. Svaret är: Jag talar för oss socialliberaler här i riksdagen.
Fru talman! Det var skönt att höra. Det låter betryggande. Jag vill också passa på att ställa en annan fråga till Harald Nordlund. Han säger i en reservation om klimatpolitiken att han vill gå längre än att Sverige ska minska utsläppen med 2 % till 2010. Talar han även i den frågan för Folkpartiet? Är Folkpartiet med på en ambitionshöjning, utöver de två procenten, i den svenska klimatpolitiken?
Fru talman! Jag kan inte garantera att vi kommer att ha en hundraprocentig uppslutning bakom detta. Jag talar nu för Folkpartiet här i kammaren. Och även på den punkten är det partilinjen.

Fru talman! Det ligger många års arbete bakom de förslag som vi nu diskuterar. Vi i Miljöpartiet är glada åt att riksdagen äntligen får ta ställning till det här, så att arbetet med att nå de övergripande 15 miljökvalitetsmålen, som riksdagen satte upp redan för fyra år sedan, kan börja på riktigt. Vi ser den här propositionen som ett startskott och ett av flera viktiga steg på vägen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Det har varit ett intressant och intensivt arbete med många konstruktiva diskussioner med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Jag har upplevt att det har funnits en uppriktig ambition att göra den här propositionen så bra som möjligt. Även om vi har haft olika uppfattningar om vad "så bra som möjligt" egentligen innebär i praktiken är vi i Miljöpartiet nöjda med den här kompromissen och ser den som ett bra steg i rätt riktning. Att det har varit en lång politisk process kring förslagen till nya miljömål kan ha både fördelar och nackdelar. En fördel är naturligtvis att förslagen är väl underbyggda. En nackdel kan, som jag ser det, vara att man går in så mycket i detaljer i de här förhandlingarna att man lätt glömmer varför den här processen startade från första början. Från Miljöpartiets sida handlar det framför allt om oron över miljöns tillstånd i världen och om insikten att Sverige måste ta sitt ansvar för att bidra till en förändring av det tillstånd som är i världen. Om man läser FN:s årliga befolkningsrapport, som just handlar om detta, kan man se att även FN anser att det här med ekologiska hänsyn och möjligheter till en befolkningsutveckling med välfärd i världen hänger väldigt nära samman. Man tar i den rapporten upp flera problem, varav jag tänkte nämna några här. Den biologiska mångfalden utarmas globalt. Regnskogarna skövlas snabbare än någonsin, därmed också den biologiska mångfald som finns där. Haven överexploateras. Det tillsammans med jorderosion gör att alltfler växtarter utrotas. Man tror att en fjärdedel kan vara utrotad för alltid till år 2025, alltså inom en generation. Det är samma tidrymd som vi har för de här miljökvalitetsmålen. Världens vattenresurser är begränsade och håller på att förstöras. Man tror att ungefär hälften av jordens befolkning inte kommer att ha dagsbehovet av vatten tillfredsställt år 2050. Men kanske är det viktigaste av allt i ett svenskt perspektiv att man är medveten om den orättvisa resursfördelningen mellan nord och syd. Ett tydligt tecken på det, som tas upp i FN:s rapport, är att 20 % av världens befolkning, dvs. vi som lever i den rika delen av världen, står för 86 % av den privata konsumtionen. Och vår procentandel är ökande. Ett exempel är att den beräknade ökningen av energikonsumtionen i USA de närmaste 50 åren är lika stor som dagens energikonsumtion i hela Afrika och Latinamerika tillsammans. Förutom att den resursfördelning som finns är orättvis har vi en ohållbar förbrukning av naturresurser redan som det är. Faktum är att om alla levde som vi skulle problemen i världen vara mycket större. När det gäller naturresurser vill jag bara kort kommentera Göte Jonssons uppmaning tidigare här i talarstolen om att man ska äta biff och gynna miljön. Med all respekt för Göte Jonssons ambitioner att bevara odlingslandskapet vill jag säga att det, om man kommenterar biffen ur ett naturresursperspektiv, inte blir lika positivt. Det går åt betydligt mer resurser för att producera biff än för att producera vegetarisk mat. En balans häremellan är önskvärd. Jag skulle kanske i dagsläget för Sveriges del snarare säga: Ät mer grönt och gynna miljön! De fakta som kommer fram i FN:s rapport tycker jag tydligt visar på behovet av förändring, i världen i stort och också i Sverige. För oss i Miljöpartiet är globala rättvisefrågor en stor del av grunden till vårt engagemang också i miljöfrågorna. Den begränsade tillgången på naturresurser - vi i den rika delen av världen har tagit oss rätten att förbruka dem långt över resursernas förmåga att försörja oss långsiktigt - måste innebära att vi förändrar vårt beteende. Det är inte bara vi som påverkas av vad som händer i andra länder, utan andra länder påverkas också av oss. Man kan titta på Sverige. Det finns exempel på att utvecklingen är oroväckande på miljöområdet. Drygt 4 000 arter löper risk att försvinna enligt artdatabanken, och de flesta finns i skogs och jordbruksmark. Vi har ungefär 22 000 förorenade områden, varav många läcker gift och riskerar att läcka ännu mer gift under lång tid. En fjärdedel av Sveriges våtmarker har försvunnit sedan 1800-talet, och i delar av södra Sverige finns bara 10 % kvar av de ursprungliga våtmarkerna. När det gäller skyddade områden för skog visar vetenskapliga bedömningar, som presenteras av Miljövårdsberedningen, att det är önskvärt att uppnå 10 % skyddade områden på meddellång sikt. Vi är långt därifrån nu. Avfallsmängderna ökar också i samhället. Vi har som ambition att Sverige ska vara ett föregångsland på miljöområdet. Jag tror att den ambitionen delas av de flesta i den här församlingen. Och detta är en kombination av ett politiskt ansvar och ett ansvar för de enskilda medborgarna. När det gäller de delmål som tas upp i förslaget skulle jag vilja påpeka att de budgetförstärkningar som vi tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har gjort på miljöområdet de senaste åren är en väldigt viktig grund för de här målsättningarna. När vi har satt upp målen har utgångspunkten naturligtvis varit behovet av förändringar för att man ska nå de långsiktiga miljökvalitetsmålen och också potentialen för sådana förändringar. Men det är också viktigt att ha en budget som visar på att det här är en trovärdig politik för framtiden. Det har funnits vissa ekonomiska begränsningar. Jag vill inte tänka på hur målen hade sett ut utan de budgetförstärkningar som vi har gjort de senaste åren under den här mandatperioden. Då hade de ekonomiska begränsningarna för möjligheten att sätta upp ambitiösa mål på miljöområdet varit betydligt större. Det är också viktigt att tänka på att det inte bara är staten som har ansvar för att de här målen uppnås. Visserligen har satsningarna i statsbudgeten en stor betydelse, men också satsningar från företag, enskilda, kommuner, länsstyrelser osv. har väldigt stor betydelse på området. När vi diskuterar ekonomi vill jag påpeka att vi måste ha kostnaderna för miljöförstöring i åtanke. Det är inte gratis att förstöra miljön. Miljömålskommittén har beräknat att det här kostar långt över 20 miljarder om året. "Långt över" innebär troligtvis mer än dubbelt så mycket. Lägger man därtill nya händelser, som översvämningar som kan tänkas bero på växthuseffekten och de kostnaderna, kommer man upp i betydligt högre summor. Jag tänkte ta upp några exempel på enskilda mål som vi i Miljöpartiet tycker inger hopp för framtiden. Ett av de målen gäller skyddet av skogsmark. Vi tycker att det är mycket bra att man har ökat ambitionsnivån jämfört med Miljömålskommitténs förslag och har satt nivån på 900 000 hektar. Det är den ambitionsnivå som förespråkades av Miljövårdsberedningen när man påtalade att 10 % av skogsmarken behöver ha ett skydd på meddellång sikt för att det ska vara möjligt att bevara den biologiska mångfalden i skogen. I Miljöpartiet är vår grundsyn när det gäller skogen att man måste ha både en stor areal skyddad mark och även ett hänsynsfullt brukande. Det hänsynsfulla brukandet ska naturligtvis gälla allt skogsbruk. Jag kan hålla med tidigare talare om att det är viktigt att välja områden med omsorg när man avsätter de här 900 000 hektaren skogsmark. Här tror jag att det råder fullständig enighet hos regeringen och de partier som har samarbetat om den här propositionen, så det är nog inget större problem. Målsättningen ger också möjlighet att bevara skog av kulturmiljöskäl och för rekreation, och det tycker jag också är väldigt viktigt. En annan målsättning som vi tycker är väldigt positiv är målsättningen för anläggning av våtmarker. Den har nämligen dubbel betydelse: Det är ett sätt att stärka den biologiska mångfalden, men också ett sätt att minska övergödningen av havet. Med den målsättning som nu finns ger man en möjlighet att göra våtmarker som delvis är optimerade för biologisk mångfald, delvis är optimerade för att minska övergödningen. Vi tycker att det är bra att man har gjort vissa kontroversiella ställningstaganden när det gäller planeringsmålet för god bebyggd miljö. Det pratade tidigare Jonas Ringqvist om här, och jag håller helt med om hans bedömning att detta planeringsmål är väldigt viktigt. Det handlar bl.a. om att man uttalar att man ska göra planer för att stärka kollektivtrafiken och minska behovet av bilåkande. Det finns också en målsättning om att uttaget av fisk ska anpassas till de biologiska förutsättningarna senast år 2008. Det är ett mycket viktigt mål, särskilt med tanke på den situation som råder för fisken i bl.a. Vi ser också väldigt positivt på att man har tagit fram ett mål om marina skyddade miljöer. Fem områden ska vara skyddade till år 2005 och ännu fler till år 2010. Det här är nödvändigt för att stärka den biologiska mångfalden i haven. Jag tänkte också lite grann kommentera det här med odlingslandskapet. Vi är naturligtvis fullt medvetna om att det finns ett behov av jordbrukare för att vi ska kunna ha ett levande odlingslandskap. Men det är också viktigt att tänka på att om man ska ha ett levande odlingslandskap med en bibehållen biologisk mångfald så är ett ekologiskt lantbruk att föredra, utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Så länge man använder kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel i den utsträckning som man gör på många håll i det konventionella lantbruket tar man snarare död på den biologiska mångfalden. Vi vill att det ska ges mer resurser så att man kan gå över till ett ekologiskt lantbruk och att de EU-stöd som ges ska utformas på det sättet. Det finns vissa mål som inte är tillräckliga för att nå de långsiktiga miljökvalitetsmålen. Jonas Ringqvist tog upp målet om ingen övergödning, och det instämmer jag i. Dessutom gäller det delar av målet om frisk luft. Här beror det framför allt på att vi inte hade möjlighet att i detta sammanhang komma överens om de åtgärder som behövdes för att kunna ha en högre ambitionsnivå. Det gäller bl.a. miljöstyrande vägavgifter. Det har hänt en del nytt på det här området i den senaste budgeten som innebär att man kanske kan nå längre ändå när det gäller frisk luft, och det tycker vi är väldigt positivt. Vi har drivit på hårt för detta i budgetförhandlingarna. Det gäller exempelvis möjligheten att fasa in fler miljöbilar genom att sänka förmånsbeskattningen. Det gäller också strategin för alternativa drivmedel. Vi tycker att det här är väldigt bra. Ett annat mål som vi tycker är otillräckligt är bullermålet, som återfinns under målet om god bebyggd miljö. Här krävs det stora åtgärder kommunalt för att man ska kunna nå en högre ambitionsnivå än den som finns med i propositionen. Vi i Miljöpartiet kommer att jobba på kommunal nivå för att man ska vidta åtgärder så att man kan nå en högre ambitionsnivå i fråga om bullermålet. Dessutom finns vissa hinder på vägen för att man ska kunna vidta de åtgärder som skulle behövas. Ett sådant hinder, som vi ser det, är EU. Vi vill att de hinder som finns i EU ska avskaffas, och det jobbar vi för både inom och utom EU. I det här specifika fallet vill jag nämna miljögarantin - behovet av att stärka miljögarantin och också behovet av att Sverige prövar miljögarantin så att man får se hur långt den egentligen kan räcka. Här har vi en reservation tillsammans med Vänsterpartiet. Miljöpartiets generella bedömning av den här propositionen är att om målen nås är det ett bra steg på vägen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Det krävs stora åtgärder. Vi är beredda att vidta de åtgärderna. Det är vi beredda till av hänsyn till den globala resursfördelningen och situationen för miljön både i Sverige och globalt sett. En annan viktig sak för Miljöpartiet, när vi har bedömt om de här målen är tillräckligt bra, är möjligheten att skapa förutsättningar för teknikutveckling. Vi anser att de här målen skapar förutsättningar för teknikutveckling. De visar tydligt på en inriktning på politiken som är tillräckligt långtgående för att man ska kunna få fart på teknikutvecklingen inom områden där det i dag inte finns den teknik vi behöver. Det skapar också förutsättningar för de företag som i dag jobbar med teknikutveckling på miljöområdet. Denna teknikutveckling är nödvändig för att vi ska kunna behålla en hög levnadsstandard och samtidigt få en positiv utveckling i världen. Det är nu arbetet med att nå miljömålen börjar. Staten har ett visst ansvar, men även kommuner, företag och enskilda har ett stort ansvar för att dessa mål över huvud taget ska kunna nås. De strategier som presenteras i propositionen visar de viktigaste politiska styrmedlen för de områden som man har delat in dessa styrmedel i. Det är bra. Det är bra att man också vågar visa på vissa kontroversiella åtgärder som behövs på exempelvis trafikområdet. Men det är också lite frustrerande. Det är många utredningar som är tillsatta och ytterligare utredningar som ska tillsättas. Det är svårt att se exakt vad detta kommer att leda till. Vi i Miljöpartiet har drivit på för att man ska få dessa ambitionsnivåer på målsättningarna. Vi kommer även att driva på för att de mer konkreta åtgärder som endast antyds i propositionen också ska vidtas. Därmed vill jag yrka bifall till utskottets förslag utom vad gäller punkt 10, där jag vill yrka bifall till reservation 5 om EU:s miljögaranti.

Fru talman! Vad jag förstår har Miljöpartiet starkt medverkat till att höja ambitionsnivån vad gäller ytterligare avsättning av skogsmark. Detta innebär i sig att ungefär 2 000 mellansvenska och sydsvenska gårdar i praktiken blir utan brukningsbar skogsmark. Det försämrar utkomstmöjligheterna för de människor som bor, verkar och lever på de här gårdarna. Men i samma andetag, fru talman, har Miljöpartiet medverkat till att sänka Miljömålskommitténs förslag vad gäller sanering av de ca 22 000 förorenade områden vi har i Sverige. Hur kommer det sig, Maria, att ni kan medverka till att vi inte gör det vi rimligen skulle ha kunnat göra, t.ex. genom att använda de pengar som ni nu måste använda för att avsätta ytterligare 100 000 hektar skogsmark?
Fru talman! Det finns pengar avsatta i statsbudgeten för förorenade områden. Den nivån på resurser är anpassad till hur mycket resurser man inom organisationen bedömer sig ha möjlighet att förbruka under de närmaste åren. Därmed har vi inte ansett att det har behövts mer resurser än vad som har tillsatts på det området. När det gäller skyddet av skogsmark låter det på Eskil Erlandsson som om staten ska gå in och konfiskera marken från de personer som i dag äger den. Så fungerar det naturligtvis inte. Det handlar om avtal med de markägare som finns. Det handlar om ekonomiska ersättningar för vilka vi har pengar avsatta i statsbudgeten. Det handlar också om att vi har en positiv syn på de frivilliga avsättningar som i dag sker i stor utsträckning inom skogsbruket och som vi tror kommer att kunna bidra väsentligt till att vi kan nå det här målet.
Fru talman! Nu är det ju så att ytterligare pengar brukar bidra till ökad aktivitet. Rimligen borde det vara så att ytterligare pengar till saneringen av miljöskadade markområden hade inneburit att ytterligare saneringar hade blivit möjliga. Men nu blir det inte så, eftersom ni väljer att ianspråkta den tillgängliga pengen till att avsätta ytterligare skogsmark i stället för att rädda och möjliggöra t.ex. exploatering av nu förorenade områden.
Fru talman! Vi har ökat anslagen både till satsningar på förorenade områden och till avsättningar av naturreservat. Vi har gjort bådadera, och jag ser ingen anledning till kritik på det området. När det gäller ambitionsnivån för de förorenade områdena vill jag att man ska observera att den ambitionsnivå som nu finns gäller till 2005, medan kommitténs ambitionsnivå avser tiden till 2010. Det är därför mycket svårt att göra jämförelser mellan de två ambitionsnivåerna. Dessutom gäller nuvarande ambitionsnivå fram till 2005 endast de områden som staten anser sig ha ansvar för att sanera. Det sker också mycket på grund av att det ställs krav på att de som har förorenat områdena ska vidta saneringsåtgärder själva.
Fru talman! Maria Wetterstrand talade ganska mycket om frågor som har med den biologiska mångfalden att göra, och det tycker jag är bra. Man kan inte tala för mycket om detta. I propositionen uppges att ett 16:e miljökvalitetsmål, om biologisk mångfald, kan komma att inrättas. Det har inte gjorts något definitivt ställningstagande. Miljöpartiet inte bakom vårt yrkande att det redan nu ska inrättas ett 16:e miljökvalitetsmål? Jag ställer frågan mot bakgrund av vad Maria Wetterstrand nyss sade om vikten av just det målområdet.
Fru talman! Jag kan nog utan att mina samarbetskamrater blir onda på mig säga att det är vi i Miljöpartiet som har drivit på väldigt hårt för att man ska få in texten om ett 16:e miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Vi har också drivit den frågan i Miljömålskommittén och tidigare i motioner i riksdagen. Vi stöder alltså i princip Harald Nordlunds ambition att ett sådant miljökvalitetsmål ska inrättas, men vi är nöjda med den skrivning som finns i propositionen, där det framhålls att man ska ta fram underlagsmaterial från Naturvårdsverket för att inrätta ett sådant mål. Vi förutsätter att ett sådant mål så småningom också kommer att fastställas av riksdagen, och det är väldigt viktigt eftersom det finns så många frågor som rör biologisk mångfald och som går tvärs över de olika naturtyper som tas upp i de miljökvalitetsmål som finns i dag.

Fru talman! Vi förutsätter att ett sådant mål kommer att fastslås vid uppföljningen av miljökvalitetsmålen.
Fru talman! Resonemanget om biffen visar att detta med miljön inte är så enkelt. Det är ju faktiskt i både proposition och betänkande en ganska hög ambition när det gäller bevarandet av ängs och hagmarker. Det är då helt nödvändigt att vi har betande djur. Jag tror att det är i Bohuslän som man har gjort en beräkning att det för att man ska klara det öppna kulturlandskapet där krävs ytterligare 2 000 betande kreatur. Man kan då fråga sig hur mycket det behövs i hela landet för att klara målsättningen i betänkandet. Jag är övertygad om att inte ens den mest hårdhudade vegan är beredd att gå ut och beta på ängar och i hagmarker för att ersätta de betande kreaturen, utan det behövs djur i de här sammanhangen, och ska vi ha djur behövs det också människor som äter biff. I annat fall fungerar inte detta system. Jag medger gärna att detta är komplicerat. Beträffande frågan om ekologisk odling finns det ju ingen forskning som entydigt säger att den ekologiska odlingen totalt sett är miljömässigt bättre än vettig konventionell produktion. Vi måste väl också konstatera att den biologiska mångfalden inte finns enbart inom ramen för vad som biologiskt odlas i dag, utan det finns också inom ramen för de 90 % av områdena som odlas konventionellt. Jag delar Marias uppfattning att vi inom all produktion i jordbruket ska eftersträva miljömässiga åtgärder, och sådana vidtas också inom den konventionella produktionen.
Fru talman! Vad gäller biff och veganer inser vi i Miljöpartiet naturligtvis att det finns ett behov av betande djur i de marker som det gäller. Det behovet skiljer sig mycket mellan olika län beroende på hur mycket djur som finns i dem. Det är ju också så att djuren ska vara ute och beta på de här markerna. Också vi inser att det här delvis finns en konflikt. Men faktum är att djurhållning och ätande av kött är mer resursförbrukande än odling av grönsaker, eftersom man också måste utfordra köttdjuren med annat än det gräs som finns på marken under den tid som de betar. Det är odlat någonstans, och vid överföringen förloras energi. Vad beträffar ekologiskt lantbruk och miljö finns det många undersökningar som visar att ekologiskt lantbruk är bra för miljön, inte minst på området biologisk mångfald. Såvitt jag vet visar inga undersökningar på tvetydigheter när det gäller att ekologisk odling bidrar till en ökning av den ekologiska mångfalden i förhållande till vid konventionell odling.
Fru talman! Jag tror att vi lite grann måste nyansera debatten om den ekologiska odlingen som den i dag bedrivs i förhållande till konventionell odling. Det finns också forskning som tyder på att totalt sett är inte den nuvarande ekologiska odlingen mycket bättre än konventionell odling som bedrivs inom ramen för kunskap, kompetens och ansvar. Det gäller att få all produktion i det här sammanhanget inriktad på miljömässighet, både den ekologiska och den konventionella odlingen. Jag tror att det är angeläget att understryka det i detta sammanhang. Det finns också när det gäller produktionsvolymer anledning att understryka att om vi utgår från att vi i dag har 10 % av marken i ekologisk produktion, ligger volymen av den produktionen på endast mellan 2 och 3 %. Vi måste också se till förhållandet mellan å ena sidan arealvolym och å andra sidan produktionsvolym när det gäller att klara den framtida försörjningen. Det gäller inte minst i ett globalt perspektiv. Behovet av ett bra jordbruk och en god livsmedelsproduktion finns inte bara i Sverige utan givetvis också inom EU och i hela världskollektivet.
Fru talman! Jag kan bara hålla med om det sistnämnda. Det finns stora behov av att öka utbudet av ekologiska produkter och ekologiska livsmedel. Det finns också en stor efterfrågan från konsumenterna, både i Sverige och i andra länder, som gör det möjligt att få avsättning för en betydligt större mängd ekologiska produkter. Det som Göte Jonsson säger om den ekologiska odlingens miljökonsekvenser stämmer inte riktigt. Det finns många undersökningar som visar att ekologisk produktion är bättre för miljön än den konventionella, och det gäller inte minst på giftområdet och beträffande bekämpningsmedel. Men det finns också viss ekologisk produktion som har tagits fram på så sätt att man har fått t.ex. förluster av näringsämnen som har motsvarat de förluster av näringsämnen som finns inom konventionellt lantbruk. Det beror dock på de metoder som man använder. Förutsättningarna för att nå längre på miljöområdet är inom ekologiskt lantbruk mycket mera positiva än inom det konventionella, även när det gäller frågor av typen näringsförluster.

Fru talman! För några veckor sedan kom jag ut på gatan i min hemstad Varberg och fann att bilarna såg ut som om någon hade hällt lervälling över dem. Det regnade, och bilrutan blev inte ren som den brukar, utan den blev bara smutsigare. Förklaringen kom senare under dagen. Det hade varit storm över Sahara, och sanden hade drivit med vindarna upp till södra För några år sedan när det snöade här över Stockholm var snön rödfärgad redan när den föll ned. Det var jord från en storm över Ukraina. DDT-halterna i Östersjön sjunker inte i den takt de borde. Misstankar finns att giftet kommer med vindarna långt härifrån där DDT fortfarande används. Detta är bara tre exempel på att frågor om miljöpåverkan i allra högsta grad är ett globalt problem som måste lösas med internationella överenskommelser. Det behövs också en genomtänkt struktur i ett globalt angreppssätt. Den strukturen började utformas på svenskt initiativ vid FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. Det var i Rio 20 år senare som begreppet hållbar utveckling fastställdes. På så sätt har FN blivit normgivande för hur jordens länder och folk ska bearbeta hållbarhetsfrågorna. Angreppssättet fick en struktur. Rioöverenskommelsen är nog det FN-beslut som har fått störst genomslag utöver säkerhetsrådets resolutioner. EU har under senare år varit den internationella kraft som varit pådrivande för att föra hållbarhetsfrågorna framåt inte minst på klimatområdet. Med det betänkande som vi nu debatterar skapar vi nu vår nationella struktur för hur vi ska angripa miljöproblemen och skapa det hållbara samhället i Riodeklarationens anda. Man kan också säga att vi inrättar ett signalsystem med de 15 miljömål vi fastslagit och nu utvecklar med delmål. Vi anger vart vi vill nå inom givna tidsperioder. Inom en generation ska vi ha uppnått miljökvalitetsmålen, och de delmål som vi nu ska fastställa ska vara uppnådda tidigare. Men det räcker inte bara med ett signalsystem. För att arbetet ska bli framgångsrikt fordras också en delaktighet av hela befolkningen. I det sammanhanget spelar miljömålspropositionen, detta betänkande och denna debatt en stor roll. Vi anger vad som ska uppnås, och tillsammans med övrig information sprider vi kunskap. Men vi lämnar i de flesta fall metoderna fria. Det är ett upplägg som vi har använt länge, och det har visat sig vara framgångsrikt. Med ökade insatser för miljöforskningen ges också mer kunskap som kan tas till vara när metoderna sedan ska utvecklas. På detta sätt har mycket miljöteknik utvecklats i landet. Den är och kan bli en stor tillgång både för miljöåtgärder här hemma och som exportvara för den svenska industrin. Den ökade kunskapen om den tydliga målstrukturen stimulerar också det s.k. frivilliga miljöarbetet. Det är nog så att kunskapen om miljön, tillfredsställelsen att göra en positiv insats och i vissa fall möjlighet att tjäna pengar på miljöarbetet är viktiga drivkrafter i detta sammanhang. Svensk miljöteknik har en stor möjlighet att utvecklas, och därmed skapas fler arbetstillfällen. Det utförs också mycket värdefullt miljöarbete av miljöorganisationerna. För detta ska de ha både beröm och stöd. Utan organisationernas hjälp hade det varit betydligt svårare att uppnå den miljökunskap som finns. Det bränsle till miljödebatten som organisationerna bidrar med är viktigt också för att öka engagemanget hos allmänheten. Den tredje byggstenen i strukturen är att använda en strategi som träffar fler av de uppställda målen. Regeringen föreslår tre strategier som ska vara vägledande. Den första är att minska energianvändningen och transporter. Då minskas utsläppen som rör flera av de uppställda målen. Den andra strategin är att införa giftfria och resurssnåla kretslopp, och den tredje är en strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. Den sista byggstenen, som jag nu tänker beröra, är uppföljningen. Det är viktigt för delaktigheten att var och en vet hur långt vi har kommit. Framgångar ger stimulans, och motgångar kan mötas med nya åtgärder. En rad indikatorer ska användas på både regional och central nivå, och riksdagen ska varje år få en rapport om hur arbetet fortskrider. Vart fjärde år ska en djupare utvärdering göras så att man kan klarlägga om ytterligare styrmedel behöver tillföras eller om mål rentav behöver korrigeras. När den första fördjupade utvärderingen ska göras kommer frågan om ett Fru talman! Jag vill tacka Vänsterpartiet och Miljöpartiet för ett konstruktivt samarbete. Det har inte handlat om vem som är duktigast att klä sig i säck och aska. Tyvärr har ibland miljödebatten präglats av tankesättet att den är miljövänligast som i första hand kan föreslå åtgärder som drabbar människors levnadssätt och inte bygger på att skapa attraktiva alternativ till dåliga miljöval. En sådan strategi gör att drivkraften för ett allmänt och konstruktivt engagemang försvinner. Det går inte att kommendera fram en hållbar utveckling. Den måste växa fram med kunskap, stimulanser och positivt tänkande. Fru talman! Till betänkandet har fogats 89 reservationer, och av mängden att döma kan man tro att det råder en djup splittring. Jag skulle nog vilja påstå att det är en större splittring mellan de borgerliga reservanterna än mellan majoritetens ställningstagande och reservanternas. När det gäller målstrukturen finns inga delade meningar. Sedan finns det de som vill gå fortare fram än regeringen och samarbetspartierna, och de finns de, främst moderaterna, som vill avvakta och bromsa. Fru talman! Levande skogar är ett av miljökvalitetsmålen som vi redan fastställt. När vi följer upp det med delmål och blir mer konkreta är vi inte helt eniga. Skogen är en mycket stor tillgång för landet både miljömässigt och produktionsmässigt. Den betyder väldigt mycket för vår gemensamma välfärd genom de stora inkomster den ger och de miljömässiga upplevelserna. Målet att produktion och miljö ska väga lika tungt ligger fast. Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet anser att utskottet går för långt när det vill skydda Meningarna är delade om de sista 100 000 hektaren. Vi behandlar nu delmål för att uppnå generationsmålet om levande skogar. En del nyckelbiotoper och stora naturvärden kan försvinna. Det är då bättre att så att säga vara framtung i denna fråga. Det är sant som sägs i några av reservationerna att skogsnäringen och skogsbrukarna tar ett stort ansvar, och det sker många frivilliga insatser. Det hör också samman med de informationsinsatser som gjorts, och en del av dem har gjorts med statliga pengar. Det är precis som jag sade i inledningen. När kunskapen ökar om vilka värden som finns på markerna ökar också vården och omtanken om dem. I utskottets betänkande säger vi inte något om förhållandet mellan rennäringen och skogsbruket. Det innebär att utskottet delar regeringens bedömning att avvakta den rennäringspolitiska utredningen och den beredning som följer av den. När det gäller målet om begränsad klimatpåverkan pågår just nu beredning av en särskild proposition på detta område i Regeringskansliet. Den kommer till riksdagen inom en nära framtid. Då kan vi särskilt debattera dessa frågor. Vi tar debatten och ställningstagandet när vi har helheten på bordet. Moderaterna och Centerpartiet har på sedvanligt sätt en reservation om strandskyddet. Det är väl få bevarandefrågor som är så tydliga som denna. Har man en gång tagit stränderna i anspråk för bebyggelse så blir miljön förändrad för all framtid. Vi är unika i Sverige med vårt strandskydd. Det är, och det kommer att bli, en stor tillgång för oss. Tänk efter när ni är ute och reser i världen! Då kommer man inte nära vattnet, och i de fall som man kan komma nära så är miljön långt ifrån vad den en gång har varit. Vilka turister vill i framtiden hämta naturupplevelser på sådana platser? Det finns en tendens till alltfler översvämningar. Det borde tala för att vi inte ska ta områden i anspråk där byggnader kan bli förstörda. Jag har en fråga: Har ni pengar till att betala ersättning till dem som ni nu vill anvisa strandmark till för bebyggelse? Frågan blir än mer obegriplig när man läser Moderaternas reservation om vindkraftsanläggningar. Ni skriver att de politiska målen att främja alternativa energikällor inte får prioriteras framför medborgarnas hälsa och välbefinnande med syftning på vindkraftsanläggningar. Slutsatsen av detta blir att det mänskliga välbefinnandet äventyras om det står en vindkraftspark ute till havs, som man får ta båt ut för att se, men inte av bebyggelse och minskad tillgänglighet till stränder. Kristdemokraterna anser att större resurser än vad regeringen föreslår bör anslås till kalkningsinsatser. Det är också en standardmening, som vi kan känna igen sedan många år. Anslaget till kalkningsinsatser har ökat under en lång rad av år, och nu genomförs kalkningsinsatserna efter den kalkningsplan som Naturvårdsverket har upprättat. Verksamheten är viktig som tillfällig medicin för att lindra naturens smärtor av det för stora sura nedfallet. Det är viktigast i de områden i landet som har en liten buffringsförmåga mot det sura nedfallet. Kalkningen får aldrig bli ett mål, för den löser inga långsiktiga problem. Därför är åtgärderna för att uppnå målet om bara naturlig försurning det viktigaste. I en reservation, nr 61, anser Moderaterna att det är orealistiskt att andelen hårdgjord yta i tätorter och i tätortsnära områden inte ska öka. Ni moderater hänvisar till att det behövs fler bostäder och vägar. Jag kommer nyligen från Manhattan i New York, där man förutom Central Park verkligen måste leta ordentligt för att finna något som är bevuxet med grönt. Jag är övertygad om att större delen av den svenska befolkningen inte vill bo i områden med bara betong. Därför ska vi anstränga oss mycket för att bevara grönområden i våra tätorter och låta våra barn växa upp där det också finns växtlighet. Det är till mycket stor del en planeringsfråga hur våra tätorter ska se ut i framtiden. Det går att minska transporterna, vilket är ett annat delmål, så att behovet av vägar minskar. Det går också att sanera mark som är förorenad och använda det som redan är ianspråktaget till nya angelägenheter. I reservation 16 skriver ni att det är för ambitiöst att marksanering ska vara inledd i minst 100 prioriterade områden år 2005. En av anledningarna till detta är att det är nödvändigt att komma i gång med marksaneringen av förorenad mark just av skälet att spara grönområden. Jag har förstått att vi nog har samma uppfattning här som Eskil Erlandsson och Fru talman! Det finns 89 reservationer fogade till betänkandet. 88 av dessa kommer från de borgerliga partierna. Läser man dem noga så märker man att de speglar ytterligheterna i svensk miljöpolitik. Folkpartiet är i flera frågor, främst om bevarandet av den biologiska mångfalden och skyddet av kollektiv mark, ambitiösare än majoriteten medan övriga borgerliga partier står på andra sidan och anser att det behövs mindre. Var finns det borgerliga alternativet i mijöpolitiken? Det visas inte i dag i alla fall. Fru talman! Detta är ett för framtiden mycket viktigt betänkande som kommer att få stor betydelse för många generationer framför oss. Jag är övertygad om att de kommer att känna en stor tacksamhet för att vi i dag tar dessa steg mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga 89 reservationer.

Fru talman! I Sverige har vi för vana att utreda saker och ting. Ibland gör vi det i parlamentariska utredningar. Vi brukar ha som målsättning att komma fram i de utredningar som vi gör på ett någotsånär enigt sätt. Vi vill få en samsyn på saker och ting. Det gäller inte bara oss politiker och politiska partier emellan, utan för att uppnå det brukar vi också plocka in organisationer och företrädare för parter som har med en viss sak att göra. Så har man gjort i detta fall. Men jag tycker att det nu börjar bli en vana att regeringen väljer att frångå de utredningar som görs där man har samspråkat och kommit fram till en samsyn på saker och ting. I detta betänkande ser vi flera exempel på detta, vilket i sig leder till ett stort antal reservationer. Vi står ju bakom våra representanter i de utredningar där vi har möjlighet att tillsätta sådana. Min fråga till Alf Eriksson blir: Kommer detta att bli någon vana från er sida? Ska ni hela tiden frångå det som man har pratat sig samman om och försökt att uppnå enighet omkring? Jag vill också ställa en annan fråga till Alf Eriksson. Han talar sig varm, precis som jag, för de frivilliga krafterna. Varför väljer ni då i detta sammanhang precis som i andra, t.ex. i budgetsammanhang, att inte anslå den peng som de frivilliga organisationerna behöver för att kunna bedriva det arbete som de gör på ett mycket förtjänstfullt sätt?
Fru talman! Om Eskil Erlandsson - vilket han säkert vet - studerar systemet med utredningar, remisser osv. så finner han att det inte skulle vara någon större mening med att skicka utredningar på remiss om man så totalt skulle strunta i vad remissinstanserna säger. Jag kan ta ett av de exempel som jag misstänker att Eskil Erlandsson syftar på. Det handlar om marksanering. Där ansåg tre mycket tunga remissinstanser att det inte var riktigt realistiskt att nå dithän som kommittén hade föreslagit. Därför gjordes en korrigering just utifrån remissinstansernas synpunkter. När det gäller frivilligorganisationer och deras insatser så är jag mycket väl medveten om att Eskil Erlandsson varje år yrkar på lite pengar utöver vad regeringen yrkar på. Det är väl ungefär med det anslaget som med kalkningsanslaget - oavsett vad regeringen föreslår blir det några tusenlappar mer. Det ser jag mer som en markering än som någonting annat.
Fru talman! Det är i och för sig rätt som Alf Eriksson säger - jag åsyftade marksaneringen. Men framför allt åsyftade jag den höjning av avsättning av skog som ni tycks ha kommit överens med ett par andra partier här i kammaren om. Det har egentligen inget företräde alls i kommittén, och lika lite bland de remissinstanser som har yttrat sig över detta. Framför allt har det inget företräde inför och från dem som direkt berörs - de 2 000 gårdsägare som blir av med sin brukningsvärda skog. Hos dem har ni ingen acceptans för den höjda ambition som ni nu vill driva igenom här i kammaren.
Fru talman! Jag tror nog att jag har rätt, Eskil Erlandsson. Det brukar jag ha. Jag har också rätt i att det inte bara är 2 000 markägare som berörs. Vi kan inte betrakta skogen och marken på ett sådant sätt att det bara är markägarna som berörs. Det här handlar om en del i en hållbar utveckling. Det har hänt en del saker sedan kommittén lade fram sitt betänkande. Jag ska nämna två. Den ena är att Skogsstyrelsen har gjort en undersökning, SKA 99, med fyra olika scenarier där man tog olika miljöhänsyn i vart och ett. Även det scenario där man tog den största miljöhänsynen visade att vi har en kraftigt ökad tillväxt av skog under de närmaste 50 åren. Sedan avtar det, men vi har fortfarande en ökad tillväxt under de närmaste 100 åren. Det är en tillväxt som också skulle öka virkesutbudet för produktion. Det andra som har hänt, Eskil Erlandsson, ska vi snart behandla, nämligen Sveaskogs köp. Där frigörs en del mark som är möjlig att använda som utbytesmark för att lösa problemen för en del markägare som kan få bekymmer. Jag tror inte att en ökning med 100 000 hektar är så avgörande i den här frågan.
Fru talman! Alf Eriksson efterlyser alternativa miljöprogram. Jag tvingas tyvärr konstatera - och det har visat sig i den här debatten, och det har visat sig i andra miljödebatter - att det i dag bara finns ett borgerligt miljöparti, nämligen Folkpartiet. Alf Eriksson talade också om vikten av uppföljning. Jag vill återkomma till det. De fall då vi inte når upp till målen och nya åtgärder behöver vidtas berörs inte i propositionen. Kommer man då att införa något slag av sanktioner i de fall man inte arbetar för att nå upp till de här målen? Fru talman! Låt mig också passa på att yrka bifall till reservationerna 39 och 67.
Fru talman! Uppföljningen är ju ett mycket värdefullt instrument. Det är kanske det instrument som är avgörande för om det här ska bli lyckosamt eller inte efter morgondagens beslut. Vilka instrument som ytterligare behövs vid de här uppföljningarna är ganska svårt att ta ställning till i dag. Det kommer att visa sig när de årliga uppföljningarna görs, och i synnerhet när den fördjupade uppföljningen görs vart fjärde år. Då kan det vara dags att välja ytterligare instrument om så behövs och göra korrigeringar på både det ena och det andra hållet.
Fru talman! Först vill jag säga att det inte är frågan om att vi bromsar. Vi har lite olika uppfattningar om vilka metoder vi ska använda. Jag tycker att vi ska respektera varandra för det. Beträffande strandskyddet är det så att vi i Sverige dessbättre har väldigt stor tillgång till olika strandområden. Vi har sagt att vi i vissa sammanhang ska kunna utnyttja de värden som finns i samband med våra strandområden. Det är någonting som också Glesbygdsverket har uttalat med anledning av problemen ute på landsbygden. Vi ska utnyttja dessa värden. Det innebär inte att vi ska bebygga alla stränder. Det innebär inte heller att vi ska stimulera bebyggelse på sankmarker och områden som riskerar att översvämmas. Vi behöver inte avsätta några särskilda medel till översvämningsåtgärder. Man bör givetvis ha lite sunt förnuft i de här sammanhangen. När det gäller vindkraftverken har vi sagt att vi vill ha konsekvensanalyser beträffande de effekter som storskalig vindkraftsutbyggnad får, och det tror jag inte att vi är ensamma om. Det kan gälla inom marina områden, men det kan också gälla områden nära bebyggelse och liknande. Det har inte särskilt mycket att göra med att ro i eka ut till vindkraftverken, utan det är frågan om vilken påverkan det kan ha för växtlighet, biologisk mångfald och enskilda människor. Sedan har jag en fråga beträffande hårdgjord yta. Det står klart angivet i propositionen att andelen hårdgjord yta inte får öka. Det har vi vänt oss emot. Det innebär inte att man därför ska bebygga grönområdena i storstäderna. Det har vi aldrig uttalat. Jag skulle vilja fråga Alf Eriksson hur man ska klara bostadssituationen i framtiden om man inte får öka andelen hårdgjord yta över huvud taget. Ska man inte få asfaltera gator och vägar och motsvarande områden i de nya bostadsområden som vi bygger? Vad är detta för mål? Vi har sagt att vi måste ha realistiska miljömål. Detta är bl.a. en sådan faktor som vi har pekat på när det gäller brist på realism.
Fru talman! Göte Jonsson talar om realism och bebyggelse på sankmark. Vad jag förstår är markerna inom 100 meter ned till strandlinjen vid de allra flesta sjöar och vattendrag sanka. Väldigt många av dem har översvämmats de senaste åren. Det pågår en översyn av strandskyddsbestämmelserna hos Naturvårdsverket. Vi får väl återkomma till de här frågorna så småningom. Jag känner inte att det finns någon ambition att lätta på strandskyddsreglerna i någon nämnvärd omfattning. Problemet med strandskyddet är ju de vildvuxna dispenser som nu ges. De ges ju faktiskt inte ute i glesbygden i så stor omfattning som i tätortsområdena. Det är där som det finns väldigt stora bekymmer. Om man skulle bygga någon enstaka anläggning långt ute i glesbygden må det väl vara hänt, men det får vi återkomma till.

Fru talman! Vi har sagt att vi i stället vill att kommunerna ska få en större möjlighet att bedöma vilka platser man kan utnyttja för bebyggelse närmare stränder och vattendrag. Då kommer vi ifrån det som Alf Eriksson kallar vildvuxna dispenser. Då har man i stället större möjligheter att planera eventuella exploateringar i närheten av strandområden. Det innebär givetvis inte att man tar i anspråk sådana områden som riskerar att översvämmas. Det finns ju förnuft även i kommunala planeringssammanhang. Min fråga till Alf Eriksson kvarstår. Ska man inte ha realistiska mål? Innebär detta att man inte får hårdgöra några ytor, att man i framtida bostadsbebyggelse inte får asfaltera gator och vägar? Varför ska man i annat fall ha en sådan målbeskrivning som vi redan i dag vet att vi inte kommer att kunna uppfylla? Det här är egentligen bara en skrivning som ser vacker ut. I själva verket är den orealistisk. Det är den formen av skrivningar som vi har vänt oss emot. Det finns ingen anledning att ha den formen av skrivningar.
Fru talman! Bekymret med strandskyddet i dag är ju att det är kommunerna som beviljar dispenser, och det alltför vidlyftigt på en del områden. Där behövs förmodligen en annan ordning, men låt oss återkomma till den frågan senare. Det står inte att inga fler ytor får hårdgöras. Det står att andelen hårgjorda ytor inte ska öka. Det är därför som det är så värdefullt att ta i anspråk mark som i dag är förorenad och använda den för att bygga bostäder - eller vad det nu är för behov som finns. Men det är lika viktigt att vi planerar våra framtida samhällen så att vi behöver ta minimalt med mark i anspråk för vägar. Vi får utnyttja det som finns på ett mer resursmässigt och effektivt sätt.
Fru talman! Att dra fram Sveaskog som exempel, tycker jag var dåligt av Alf Eriksson. Risken är stor att det inte finns någon sådan skog att byta med just där den skogsägare bor som behöver byta mark. Det var inte det jag skulle replikera på, utan det gällde kalkningen. Jag är glad att Alf Eriksson har uppfattat det som att vi kommer igen med frågan. Det gör man när man inte har fått gehör. Då kommer man igen med frågan. Jag noterade i senaste budgeten att det fanns en positiv glidning beträffande skogskalkningen. Den var omnämnd på ett sätt som jag uppfattade som lite positivt. Även Naturvårdsverket har uttryckt en liknande mening. Där har man förut kategoriskt tagit avstånd från skogsmarkskalkning, medan skogsvårdande myndigheter tycker att man ska tillgripa skogskalkning. Vi har anslagit mer medel till kalkning för att man ska kunna täcka den här skogskalkningen. Jag motiverade det också med att skogsmarken är sur och förhindrar att vattnen återhämtar sig till mer normal surhetsgrad. Det fördröjer tillfrisknandet. Det är därför vi har gjort det här ställningstagandet. När Alf Eriksson kommer i opposition får han se hur man måste dra om sina yrkanden tills man får gehör för dem.
Fru talman! Kristdemokraterna har vid ett antal tillfällen fått gehör just när det gäller anslagen till kalkning. Men varje gång vi har höjt anslagen har ni hoppat upp ett snäpp till. Det behöver vi inte träta om. Skogsmarkskalkning är en intressant fråga, men alla är inte eniga om att det är så klokt. Det har pågått en försöksverksamhet under ganska lång tid på vissa ställen med kalkning av skogsmarker. Skogsstyrelsen vill också permanenta detta. Men forskningen är inte överens om nyttan av skogskalkning. Man är överens om att det minskar försurningen, men det får konsekvenser för bl.a. den biologiska mångfalden. Det gör att man fortfarande är osäker på det här området. Det är en av anledningarna till att era krav inte finns med i regeringspropositionen. Det finns möjlighet att återkomma till kalkningsanslagen i budgetdebatten.
Fru talman! Jag tackar Alf Eriksson för svaret. Att forskarna är oeniga har vi också noterat i våra motioner. Det har varit så långvarig försurning nu att det naturligtvis har kommit ett nytt ekologiskt system med sin ekologiska mångfald. Om vi ska gå tillbaka till ursprungsstatus blir det naturligtvis förändringar. Det får man vara medveten om. Vi har menat att man ska göra lite mer storskalig försökskalkning i de riktigt försurade områdena så att man får större erfarenhet. Man skulle alltså ta de mest försurade områdena där det torde vara mest behövligt.
Fru talman! Försurningen har pågått i ett 50-tal år och växtligheten har anpassat sig successivt. Det som har hänt på 50 år händer på en vecka om man lägger på kalk på detta. Det klarar inte växtligheten. Därför får man en häftig förändring av floran som inte är speciellt lyckad. Det är ett av de argument som används för att man vill vara försiktig med skogskalkning.

Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! Föreställ er att Sveriges landslag deltar i en tävling med 180 länder, och det visar sig att Sverige tar guldmedalj. Föreställ er hur det svenska landslaget återvänder från detta världsmästerskap. Det är folksamling utan like på Sergels torg. Det viftas med blågula fanor. Folk går omkring med blågula flaggor på kinderna. Föreställ er den efterfest som blir för det här landslaget på Café Opera.

Det var en samlad bedömning av människors livslängd, inkomster, föda, utbildning, kommunikationer, frihet, grova brott, jämlikhet och jämställdhet parat med ekosystemens hållfasthet, vattenkvalitet, växthusgaser, freoner, skydd för arter av djur och växter, energieffektivitet och skydd av biomångfalden när det gäller jordbruk och fiske. Jag tycker att det är lite märkligt att denna glädjande nyhet inte riktigt har förts ut till svenska folket - i varje fall inte på samma sätt som om det hade varit en sportbragd vi hade bevittnat. Det säger jag som gammal hängiven idrottsälskare. Självfallet ingår miljö och jordbruksutskottets ledamöter i detta landslag. De borgerliga ledamöterna får naturligtvis finna sig i att vara bänknötare i det här sammanhanget. Jag hoppas att de kommer att fortsätta att vara bänknötare också efter valet nästa år. Möjligen med undantag för Harald Nordlund som en klok lagkapten ändå låter spela de fem sista minuterna i en match där det ändå är klart att vi kommer att vinna - inte minst med tanke på Haralds uttalande för en liten stund sedan. Detta hindrar inte att vi ska vara nöjda. Generaldirektören i denna världsomspännande organisation som omfattar 79 länder, 760 olika miljöorganisationer och 10 000 vetenskapsmän, säger att slutsatsen är att det inte är något land som har nått hållbar utveckling. Han säger att alla länder åter måste åta sig att gå mot hållbar utveckling och finna praktiska vägar att kombinera mänsklig utveckling med skyddet av ekosystemen. Jag menar att den proposition vi diskuterar och ska besluta om i dag är ett gigantiskt steg vidare mot vår topposition i dag för att ta det här vidare framtida ansvaret. Det viktiga här är kombinationen av att vi nu lägger fast konkreta kvantifierade målsättningar - 27 olika kvantifierade mål och ytterligare ett 40-tal mindre kvantifierade men tydliga kvalitativa mål - för vad vi vill åstadkomma på tio års sikt. Men mål har ju formulerats förr, och vi har en lång rad av mål som vi inte har orkat leva upp till.

Det är ytterst i en demokrati den bästa garanten för att vi ska nå framgångar. Miljömålspropositionen är ju en del i regeringens fempunktsstrategi för hållbar utveckling. Den handlar också, som ni vet, om skärpt lagstiftning, genomförande av lösningar anpassade efter lokala behov och möjligheter, kraftiga resursförstärkningar för skydd av miljö, forskning och sanering av gamla miljöskulder och ett miljöanslag som har ökat med 70 % mellan 2001 och 2004. Det handlar också inte minst om ett aktivt internationellt arbete för att minska påverkan utifrån samt att hantera globala miljöutmaningar som t.ex. klimatförändringar. Två områden skulle jag helst vilja lyfta fram i dagens debatt, och det har skett tidigare, så jag ska göra det väldigt fragmentariskt. Det första gäller satsningen på att bevara skyddsvärda skogar, där vi mycket riktigt går längre än vad Miljömålskommittén föreslagit. Jag är som miljöminister stolt över att vi nu har funnit ett bra och hållbart underlag för att kunna gå längre, därför att det är oerhört viktigt för oss att vi nu tar till vara möjligheten att för framtiden spara de unika biotoper och de unika skogsområden som finns i den svenska skogen. Det andra, där jag inte är lika nöjd, är övergödningen. Också andra företrädare för propositionen har i dag förklarat att vi inte har nått ända fram när det gäller delmålet för övergödningen, särskilt kanske när det gäller Östersjöns tillstånd. Där måste vi gå längre än de 30 % i minskning av utsläppen av närsalter som vi har kunnat hitta grund för att lägga fram i propositionen. Det måste ske genom att vi ser över den politik vi har för reningsanläggningar, och det måste ske genom att vi tillsammans med bönderna hittar möjligheter att minska utsläppen av övergödande ämnen från jordbruket. Det här är en väldigt viktig fråga där jag hoppas att vi kan få ett positivt samarbete med bönderna för att komma längre än vad vi i dag kan göra. Det handlar också om internationellt samarbete för att se till att också andra länder runtom Östersjön höjer sina ambitioner när det gäller utsläpp av övergödande ämnen till den mycket känsliga och mycket unika marina resurs som Östersjön utgör. Jag kommer att ta olika initiativ framöver för att verkligen lägga tryck, inte bara på oss utan också på våra grannländer runt Östersjön att ytterligare skärpa sina insatser. Jag vill också säga några ord om de lokala investeringsprogrammen, som visserligen inte direkt hör hemma i miljömålspropositionen, men som är ett utomordentligt viktigt stöd för miljömålsarbetet. Vi har nu kunnat göra en första summering av de första sju kommuner som har lämnat sina slutredovisningar av hur man har använt de pengar man har fått i bidrag av staten, vilka investeringar det har blivit och vilka miljöeffekter som man har uppnått. Det är oerhört glädjande att bidragen har blivit mindre än de beslutade och att miljöeffekterna har blivit större än de beslutade. Koldioxidutsläppen har minskat med 6 % mer än vad man har räknat med, utsläppen av försurande svaveldioxid minskade med mer än tre gånger så mycket som man hade räknat med och kväveläckaget minskade med 50 % mer än beräknat. Överlag var det bättre miljöresultat än vad man hade trott från början. Om den här tendensen håller i sig kommer vi naturligtvis när det gäller helheten - alla de ungefär 150 kommuner som har fått bidrag, alla de 1 500-1 700 miljöinvesteringar som pågår just precis nu - att också få ett bättre resultat än vi har räknat med. Detta har naturligtvis också en direkt koppling till miljömålsarbetet. Alla åtgärder vi uppnår berör olika miljömål och olika delar av miljömålsarbetet. Det har gjorts en undersökning i Västra Götaland som visar att 170 investeringar har gjorts med stöd av lokala investeringsprogram - bara i Västra Götaland - som gäller frisk luft. 260 investeringar gäller ingen övergödning. 230 investeringar gäller god bebyggd miljö. Och jag tror att det här är ett mönster som vi ser över hela landet. Det är klart att de resultat som de här investeringarna får och den kunskap vi skapar genom att göra dem och utvärdera dem och kan sprida till andra kommuner och andra investerare kommer att visa sig ha en mycket stor betydelse också för våra möjligheter att nå till de miljömål vi i dag diskuterar. Det tycker jag är oerhört glädjande. Jag sade förut att det nog är lika bra att den borgerliga oppositionen sitter kvar i bänkarna och nöter dem. Varför säger jag det? Jo, jag tycker mig se lite grann av ett mönster. Särskilt moderaterna, som försöker undvika så långt det är möjligt de konkreta målsättningarna, som för min del är det starka inslaget i miljömålsarbetet, och försöker ersätta dem med lite glidande, mer kvalitativa formuleringar. Det är också ett sätt att minska medborgarnas möjligheter att se till att vi lever upp till våra åtaganden och till vårt viktiga syfte att nå en hållbar utveckling. På vissa områden - det är sant - har något borgerligt parti lite överbud, medan andra borgerliga partier gör betydligt sämre ansträngningar för att öka resurserna än regeringen och samarbetspartierna. Det gäller t.ex. miljöövervakningen, där Kristdemokraterna vill minska medan Centerpartiet vill öka med ungefär en fjärdedel av vad Kristdemokraterna vill minska. Det gäller biologisk mångfald, där moderater, kristdemokrater och centerpartister vill minska medan Folkpartiet glädjande nog vill öka anslaget. Det gäller sanering och återställning av förorenade områden, där Centerpartiet vill öka medan Moderaterna vill minska ungefär tio gånger så mycket som Centerpartiet vill öka. Det är lite lustigt, Eskil Erlandsson, tycker jag, att hela den debatt vi har haft i dag för din del i väldigt hög grad har handlat om ökade insatser till marksanering. När man ser på siffrorna visar det sig att det överbud ni har här är 3 %. Ni har 3 % mer i anslag än vad regeringen och samarbetspartierna har. Och jag har aldrig någonsin varit med om att en centerpartist har hängt så mycket fläsk vid tre procentenheter som vi har hört här i dag. Men det viktiga är, som det heter på finare språk, the bottom line. Det visar sig att samtliga borgerliga partier vill minska anslagen jämfört med regeringen och samarbetspartierna frånsett Centerpartiet, och där kan jag ge Eskil Erlandsson en eloge åtminstone för detta. Värst är naturligtvis Moderaterna som vill minska med inte mindre än 15 % jämfört med våra förslag till anslag.

Man kan fråga sig om detta, när vi nu lägger fast den här strukturen, när vi lägger fast målsättningarna och när vi lägger fast systemet för uppföljning, en gång för alla är fixat. Jag vill utfärda en varning för den tanken därför att oerhört mycket återstår att göra för att fylla den här processen med konkreta bra och progressiva resultat. Jag är lite oroad över det låga intresse för miljöfrågorna som man nu kan se i olika undersökningar. Men jag brukar lite grann trösta mig med tanken att det kanske beror på att hälsan tiger still, att vi har en ganska bra utveckling och att vi faktiskt för en bra miljöpolitik i Sverige i dag. Dock kan hälsan ju också tiga still så mycket att vi så småningom ser sjukdomarna komma. Därför är mitt centrala budskap här i dag att vi nu gemensamt måste ta ett ansvar för att försöka åstadkomma det engagemang i miljöpolitiken som krävs för att vi ska få ett uthålligt miljöarbete. Vi måste se till att bejaka alla de goda krafter som finns runtom i landet och som gör att mitt arbete egentligen är en enda helgdag - jag träffar ju så många av de engagerade och entusiastiska människor som finns runtom i landet. Vidare måste vi försöka lyfta miljöfrågorna och tydligare koppla dem till andra frågor som tillfälligtvis kanske bedöms som lite viktigare. Det kommer nämligen att krävas ett fortsatt och ett uthålligt engagemang i miljöpolitiken för att vi ska nå delmålen och för att vi sedan ska nå de viktiga generationsmålen. Avslutningsvis, fru talman: Låt mig tacka er i utskottet som varit med. Jag vet att det har varit en oerhört krävande hantering kring den här breda propositionen och alla de olika förslag som finns där. Låt mig naturligtvis också särskilt tacka Miljöpartiet och Vänsterpartiet för ett, tycker jag, väldigt positivt och bra samarbete. Låt mig också tacka Miljömålskommitténs ledamöter och experter. Inte minst vill jag tacka mina medarbetare på Miljödepartementet och på de andra departementen, på myndigheter - ett tjugotal myndigheter har varit inblandade i det här - samt på länsstyrelser och i kommuner. Det här är kanske den bredast förankrade och bredast grundade proposition som denna riksdag tar under den här fyraårsperioden. Jag vill också säga, och då inte bara i egenskap av miljöminister, att den förmodligen är en av de allra viktigaste.

Fru talman! Självberöm är väl inte det som luktar allra bäst. Jag menar då i och för sig inte det beröm som getts Sverige internationellt, för sådant ska vi vara glada över. Men i övrigt när det gäller synen på hur andra partier ser på miljöpolitiken får vi väl lite grann respektera varandra, likaså när det gäller olika metoder och åtgärder för att nå miljömålen. Ingenting säger att Kjell Larssons och majoritetens förslag när det handlar om att nå viktiga miljömål är bättre än minoritetens, oppositionens, förslag i olika sammanhang är. En fråga vill jag här ställa: När kommer klimatpropositionen - kommer den före jul? Det är en brist i sammanhanget att inte också den finns framme. Under lång tid har vi i denna kammare väntat på klimatpropositionen. Det är angeläget att kunna få besked från miljöministern om det blir någon klimatproposition före jul. Också vi måste ju lite grann kunna planera arbetet i detta hus. Som jag ser saken är detta angeläget. Sedan vill jag understryka att när vi moderater skrivit våra reservationer har vi inte gjort det för att komma undan konkreta åtgärder, vilket miljöministern försökte antyda. I stället handlar det om att kunna bygga det hela på realistiska åtgärder. Jag har tidigare i samtal med Alf tagit upp frågan om hårdgjorda ytor. Jag skulle kunna nämna andra exempel på, menar jag, förslag i propositionen, från majoriteten, som det rent realistiskt är väldigt svårt att genomföra. När det gäller den biologiska mångfalden sade miljöministern att vi har gjort kraftiga besparingar. Men vi har gjort omfördelningar i fråga om budgetanslagen, inte totala besparingar. Vi avsätter 1 miljard kronor till en fond för bevarandet av biologisk mångfald. Därför har vi gjort vissa minskningar i de konkreta budgetanslagen, men totalt sett innebär detta faktiskt en ökning, inte en minskning, av anslagen.
Fru talman! Det här är gärna en trovärdighetsfråga. Tror allmänheten att det är moderaterna eller att det är regeringen plus samarbetspartierna som företräder den mest ambitiösa miljöpolitiken? Jag tror inte att det bara är fråga om att jag, som Göte påstår, står här och skryter, utan det är en helt annan trovärdighetsfråga. Det råder inget tvivel om att moderaterna har betydligt mindre anslag till miljöpolitiken. Tar man bara den enkla frågan blir bevisbördan självklart väldigt tung för moderaterna. Om man sedan avsätter pengar till en fond, av vilken man sedan ska ta avkastningen, blir det självfallet inte mycket avkastning med tanke på att fonden är på 1 miljard kronor. När jag nu redovisat de budgetminskningar som oppositionen vill ha har jag inte gått in på de minskade bidrag till lokala investeringsprogram som ständigt har följt er och som skulle ha inneburit att miljöeffekterna av de lokala investeringsprogrammen helt hade uteblivit eller blivit betydligt sämre än de i dag är. Slutligen: Ja, det blir en klimatproposition före jul. Jag kan nog säga att den kommer väldigt snart.
Fru talman! Jag håller med miljöministern om att det i hög grad rör sig om förtroende, inte bara när det gäller miljöpolitik utan när det gäller politik över huvud taget. I frågan om förtroende är det inte bara volymen som gäller, utan det handlar också om realism i politiken. Därför ser jag med stor tillförsikt fram emot den politik som vi företräder på miljöområdet. Beträffande detta med en fond har vi sagt att det skulle vara positivt om det kunde inrättas en fond för biologisk mångfald som var öppen också för donationer. Detta skulle också innebära att vi inte behövde åka bergochdalbana utifrån budgetposter när det gäller miljösatsningar, utan vi skulle få en mer långsiktig stabil finansiering i fråga om bevarandet av biologisk mångfald. Inte minst under den här regeringens tid har vi sett att det har varit ganska mycket av bergochdalbana när det gällt satsningar på biologisk mångfald, så en ökad trygghet på lång sikt skulle en fond faktiskt innebära i det här sammanhanget. Det är också en trovärdighetsfråga, Kjell Larsson!
Fru talman! Jag har absolut ingenting emot donationer till miljövårdande åtgärder. Det finns, Göte, ordentliga möjligheter att ge donationer, t.ex. till Världsnaturfonden eller till andra organisationer som bedriver ett praktiskt och bra, engagerat, miljöarbete. Det är väldigt intressant att moderaterna, för att kunna få lite finansiering till de gigantiska skattesänkningar som partiet företräder, minskar anslagen till miljövården. När man sedan ställer frågor om detta får man till svar att det som skatterna inte längre kan täcka in ska donationer täcka in. Med den kunskap som jag har om hur människor ser på miljöpolitiken kan jag nog säga att det där inte har någon trovärdighet. Vidare är det väldigt märkligt att moderaterna, som de gör i sin motion, säger att närhetsaspekten inte ska vägas in när vi skapar möjligheter att skydda skogar. Vi menar att det är en viktig förändring i naturvårdspolitiken att försöka se till människors behov av att ha natur, skogar, nära sig. 50 % av alla skogspromenader i Sverige görs i tätortsnära skogar. Detta är alltså ett viktigt mål. Men då hänvisar moderaterna till allemansrätten, som ska klara det behovet; detta samtidigt som moderaterna i alla andra sammanhang mer eller mindre försöker skjuta allemansrätten i sank.

Fru talman! Det är viktigt att vi tar till oss vad miljöministern säger om vikten av att vi inte bara pekar på de stora miljöproblemen utan också kommer ihåg att tala om det som är positivt och om vad vi faktiskt uträttar, inte bara här hemma utan också utanför landets gränser. Nu tror jag att vi gör det i större utsträckning än som kan tyckas; jag tror att vi gör det utanför det spel som vi ägnar oss åt i denna kammare. Vad gäller detta med lag kan jag försäkra att skulle miljöministern få se mig spela hela matchen - gärna i vänsterinnerposition - skulle han bli överraskad. Jag vill ta upp en fråga som Alf Eriksson var inne på och som miljöministern inte berörde, nämligen frågan om strandskydd. En del uttalanden har oroat mig. Alf Eriksson sade bl.a. att några förändringar i nämnvärd omfattning inte kommer att ske när det gäller strandskyddsbestämmelserna. Kommer vi att få se förändringar i de strandskyddsbestämmelser som gäller nu? Vilka blir de, i så fall?
Fru talman! Harald Nordlund får gärna vara vänsterinner. Det heter inte så nuförtiden. Nu heter det vänstermittfältare eller möjligen vänsterbreddare. Men okej, Harald Nordlund får spela 10 minuter i detta lag. Det finns problem med strandskyddet. Vi har inte haft resurser nog på myndighetsnivå att följa strandskyddet ordentligt och ifrågasätta en del av de dispenser som har givits. Dispenser har givits oerhört frikostigt i vissa kommuner. Samtidigt har det i många glesbygdskommuner funnits en väldigt restriktiv inställning. Man kan i Stockholms närhet se vad som har hänt med strandskyddet. Jag tycker att det är problematiskt sammantaget, och det gör att det har varit värt att ge Naturvårdsverket i uppdrag att titta på reglerna men också den praktiska hanteringen. Det ska stå fullständigt klart att jag betraktar strandskyddet som en oerhört viktig del av den svenska miljö och naturpolitiken. De ändringar som eventuellt ska ske kommer att vara tuffa när det gäller kommuner som enligt vår uppfattning har gått för långt. Det kan bli marginella förändringar på annat håll. Det får vi se när utredningen kommer. Jag tycker att det är rimligt att invänta den och sedan diskutera med utgångspunkt från den. Min uppfattning att strandskyddet är oerhört viktigt befästs när jag varje sommar under en veckas semester i norra Bohuslän träffar mängder av norrmän. Jag har hört dem beskriva de problem som de upplever med sitt obefintliga strandskydd. De tittar med nästan längtande blickar på Bohuskusten, som har en natur och en tillgänglighet som är borta för länge sedan på många håll i Norge.
Fru talman! Avsteg kan i dag göras lokalt och regionalt. Det stora problemet är, som miljöministern nämner, att man inte har klarat att följa upp och granska dispenserna. Det är alltså, såvitt jag förstår, en fråga om resurser hos Naturvårdsverket. Min slutsats blir att vi ska koncentrera oss på den delen om vi anser att bestämmelserna om lokala och regionala avsteg ändå är riktiga och stämmer med idén att stränderna och deras skydd inte är en fråga bara för dem som råkar bo närmast utan berör oss alla. Varför inte koncentrera sig på frågan om resurser hos Naturvårdsverket?
Fru talman! Med dagens regler är det naturligtvis en resursfråga. Men det är inte säkert att man ska behålla de luddiga regler och de ganska frikostiga dispensmöjligheter som finns och sedan försöka täcka igen de luckor som skapas med en stor byråkrati som följer detta. Därför tycker jag att det finns skäl att titta både på resursfrågan och på regelverket på samma gång.
Fru talman! Jag har några kommentarer kring miljöministerns anförande. Det förvånar mig att miljöministern applåderar ett parti som inte vill ställa om vårt energisystem på det sätt som vi vill och t.o.m. låter detta parti spela tio minuter av en match. Stora delar av nämnda parti - kanske en majoritet, t.o.m. - vill bygga ut kärnkraften. Det förvånar mig, fru talman. Jag skulle också vilja påpeka att upplägget för att vi som nation ska kunna erövra den guldmedalj som miljöministern har pratat mycket och länge om är gjort av en annan regering och av en annan energioch miljöminister, med en annan politisk kulör, vid namn Olof Johansson. Så till mina frågor. För att uppnå de mål som vi till stor del är överens om fordras det många människors och många organisationers delaktighet. Jag blir kanske tjatig, men jag undrar varför dessa människor inte tillförs resurser. Varför tillförs inte dessa organisationer resurser, så att de kan göra de insatser som vi alla har nytta och glädje av? De gör det i dag på ett förtjänstfullt sätt, men med alldeles för små resurser. När avser ni tillföra mer resurser till frivilligorganisationerna? När avser ni ta hem de EU-stöd som är möjliga att ta hem till Sverige, som uppgår till mellan 200 och 700 miljoner årligen, så att vi kan bedriva ett än bättre miljöarbete? Miljöministern säger sig vara stolt över att kunna avsätta ytterligare 100 000 hektar skogsmark. Det är möjligt. Jag skulle ha varit stoltare om jag i stället hade levt upp till Miljömålskommitténs ambitioner att sanera ytterligare mark.
Fru talman! Jag förstod inte att jag trampade på så ömma tår bara för att jag släppte in Harald Nordlund i denna match i tio minuter. Men jag är en generös natur, och jag är beredd att släppa in även Eskil. Det är sant som jag sade tidigare: Ni ligger bättre än era borgerliga bröder när det gäller resurserna. Om Harald ska spela vänsterinner får Eskil spela högerbreddare. Det tror jag att han har alla förutsättningar att göra. Jag tycker också att Olof Johansson har bidragit positivt. Det skedde naturligtvis en del positivt under de åren, men det går betydlig längre tillbaka i tiden. Ska vi dela ut retroaktiva guldmedaljer är Olof Johansson en kandidat, men det gäller framför allt Birgitta Dahl och för den delen också Ingvar Carlsson, Ingemund Bengtsson och andra som har bidragit till att vi har varit så tidiga i miljöarbetet och nått så bra resultat i dag. Det är självfallet ingenting man gör under en enda mandatperiod. När det sedan gäller skogen är jag fortfarande stolt över att vi har kunnat göra dessa avsättningar. Jag är inte riktigt lika oroad som Eskil Erlandsson över konsekvenserna för skogsbruket och skogsbrukarna. Alf Eriksson har givit en hel del av argumenten, men man kan lägga till en sak. Mycket är frivilliga avsättningar. Eskil är, liksom jag, medveten om att frivilliga avsättningar är ett obligatorium inom FSE. Vi tycker att FSE är bra, och vi stöder tanken att jordbruket ska gå in i FSE Tycker inte också Eskil Erlandsson att detta är rimligt och att det är rimligt att det i certifieringen ingår avsättning av skyddsvärda områden?
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att skogsbruket redan i dag avsätter jättearealer. Men i propositionen och betänkandet föreslås ytterligare avsättningar. Utöver det som avsätts frivilligt ska det avsättas ytterligare 900 000 hektar. Det är ett och ett halvt Kronobergs län - mitt hemlän. Detta får konsekvenser för människors utkomstmöjligheter och för människors möjligheter att försörja sig i den näring som ibland många generationer har försörjt sig i. Man har vårdat mark osv. När kommer ytterligare resurser till dem som vårdar vårt landskap och som ser till att vi kan ha den kulturmiljö som vi har i dag i framtiden? När kommer vi att ta hem de EU-stöd som vi har möjlighet att ta hem till Sverige? När kommer det mer pengar till de frivilligorganisationer som gör ett förtjänstfullt jobb för att vinna de syften som vi båda vill vinna?
Fru talman! Det går redan i dag pengar till frivilligorganisationer på olika sätt. När det gäller miljöstödet från EU är det klart att vi inte är särskilt lyckliga för att det inte var möjligt att ta hem dessa pengar. Ambitionen är självfallet är att vi ska kunna utnyttja den möjligheten. Pengarna behövs också i ett bra miljöarbete för landsbygden. Där är vi säkert överens, Eskil Erlandsson och jag. Sedan tog Eskil Erlandsson upp frågan om marksanering i sitt förra inlägg. Jag får upprepa det som jag sade tidigare. Eskil Erlandssons parti vill ha 3 % mera pengar till marksanering än vad Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ha. Det är klart att det är bra med ytterligare 3 %. Men det löser ju inga avgörande problem. Vi har också ambitionen att försöka att öka anslaget till marksanering i framtiden. Det finns stora, dyra saneringsåtgärder som måste vidtas. Men låt mig ställa en fråga till Eskil Erlandsson, som i och för sig inte har rätt till någon ytterligare replik. Men jag kan kanske få svaret senare. Vad tänker Eskil Erlandsson göra för att se till att moderaterna är beredda att satsa mer på marksanering? Om jag har förstått rätt ska ni ju regera tillsammans om elva månader. Ni vill lägga 15 miljoner på marksanering, moderaterna drar av 150 miljoner. Det är ju där som den stora skillnaden finns här i kammaren i dag.
Fru talman! Jag hoppas att ministern är nytänkande i fråga om lagbildningen och att han tänker ha ett könsblandat lag, oavsett vilken sport det handlar om. Personligen är jag inte så förtjust i sport. Jag tittar hellre än utövar det. Men när det gäller miljöpolitik är jag i högsta grad gärna delaktig. Jag skulle vilja komplettera det som miljöministern sade om Sveriges guldmedalj och kommentera den tävling som man har haft här i kammaren om vems förtjänst det är att denna guldmedalj har inhöstats. Visserligen kan vi säkert gratulera oss själva till att vi har tagit flera viktiga steg mot en hållbar utveckling. Men om man ser på den väldigt viktiga aspekten resursförbrukning ser verkligheten annorlunda ut. Faktum är att Sverige, liksom alla andra länder i den industrialiserade världen, tar i anspråk en oerhört stor del av världens miljöutrymme. Vårt ekologiska fotavtryck är betydligt större än de resurser som vi egentligen borde ha tillgång till. Det är en fråga som är viktig om man vill att även andra länder ska ha möjlighet att komma upp i samma klass som Sverige när det gäller välfärd. Om miljöorganisationerna skulle göra samma bedömning när det gäller naturresurser skulle nog inte Sverige komma högst upp på den listan. Där finns mycket kvar att göra. Sedan vill jag också lägga mig i diskussionen om historia och historiska satsningar. I miljömålspropositionen finns det vissa otillräckliga målsättningar som vi hoppas kunna göra bättre. En orsak till detta är att man inte har lyssnat tillräckligt mycket på Miljöpartiet. Vi påpekade redan tidigare att det krävdes åtgärder mot övergödning i betydligt större utsträckning.
Fru talman! Jag undrar om inte Maria Wetterstrand skulle vara måltjuv i laget. Då skulle hon kunna passa på att tjuva en biff från moderaterna så klarar vi detta med betesmarkerna. Jag instämmer i detta med miljöutrymmet. Jag var väldigt noga med att betona att den här undersökningen inte på något sätt säger att vi är framme. Men jag tyckte ändå att det kunde vara värt att någon gång glädja sig över att vi ligger relativt långt framme. Vi är så vana vid att beskriva alla problem som är olösta för varandra. Att vi också ibland påminner varandra om de framgångar som vi har gjort tror jag kan bidra till det engagemang som jag talade om förut och bidra till att vi finner det här arbetet meningsfullt och att det bär framåt. Den här organisationen består av ett 350-tal olika miljöorganisationer runtom i världen. Det är inte så att undersökningen är gjord helt avskilt från miljöorganisationerna. Organisationen som sådan är ju en av de största och viktigaste miljöorganisationerna. Dessutom har den en oerhört stark vetenskaplig grund för sitt arbete.
Fru talman! Det som jag avsåg var om man hade gjort en bedömning av frågan om resursförbrukning som är en av de viktigaste aspekterna när det gäller att skapa ett hållbart samhälle. Så länge som vi i ett längre perspektiv förbrukar mer resurser än vad som finns är det naturligtvis omöjligt att ha ett hållbart samhälle. Jag vill instämma i en del som ministern sade i sitt anförande. Det gäller möjligheterna till ett lokalt arbete och behovet av ett folkligt engagemang i dessa frågor. Jag skulle gärna vilja att ministern kommenterade förutsättningarna för att fortsätta det lokala miljöarbetet med visst statlig stöd när det gäller de 14 miljökvalitetsmålen som behandlas i propositionen i förhållande till de mål som rör klimatförändringar. Sedan skulle man skämtsamt kunna säga att det är dags att fundera på att inrätta ett 17:e miljökvalitetsmål om ett hållbart miljöengagemang hos det svenska folket.
Fru talman! Det sista har jag mycket stor sympati för. Möjligen ska man i så fall göra detta till det första målet. Jag instämmer i - och det sade jag redan i förra inlägget - detta med resursförbrukningen. Det är klart att en framsynt strategi för miljöarbetet måste, och det vet Maria Wetterstrand, också innehålla en strategi för detta, och det innehåller ju också miljömålspropositionen. Här har vi mycket kvar att göra. Detta är också en oerhört viktig fråga internationellt. Ett av de stora åtagandena som den rika världen gjorde vid mötet i Rio var just att åstadkomma hållbara konsumtions och produktionsvägar. Ett av de områden där vi inte kommer att kunna redovisa något särskilt bra beslut vid toppmötet i Johannesburg tio år efter Riomötet är just detta. Jag hoppas att förberedelserna inför Johannesburg - inte bara i vårt land utan även i andra länder - inte bara kommer att öka engagemanget för de globala miljöfrågorna, som jag inte hann säga så mycket om i mitt inledningsanförande, utan också fokusera på frågan om en hållbar konsumtion och produktion i den rika världen. Det finns ett tydligt samband mellan resursförbrukningen här och de problem som finns i utvecklingsländerna.

Fru talman! Det känns lite konstigt att replikera så här långt efteråt. Men ur en bänks sittvinkel är det ingen skillnad om ingen sitter på den, om den som kunde ha suttit där står, går eller springer. Det sitter ingen på bänken. Vi talade ju om bänk här tidigare. Jag tror inte att miljöministern hörde vad jag sade. Det sista jag sade i mitt anförande vara att jag ställer upp på dessa delmål. Det enda som jag inte ställer upp på är dessa 100 000 hektar. Jag kan inte förstå att det skulle stjälpa hela vårt deltagande i arbetet för miljömålen. Sedan får man vara varsam med orden. Miljöministern sade till moderaterna att de anslår mindre pengar än socialdemokraterna. Det var rätt beskrivning. Det är så med oss också. Vi ökar anslagen till biologisk mångfald, men vi föreslår en mindre ökning än vad socialdemokraterna gör. Det gör vi för att vi tycker att det finns så stora behov i kommuner och landsting att det behövs pengar där. Socialdemokraterna har inte insett det behovet. Vi ger alltså mer pengar, men föreslår en mindre ökning än socialdemokraterna. Jag tycker att man ska vara varsam med orden. Som sagt, vi ställer oss bakom denna proposition. Det enda som vi har vänt oss emot är de 100 000 extra, frivilliga hektaren. I övrigt gör vi ett tillägg. Detta med naturvårdsförrättning förenklar och förbilligar snarare.
Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag har missuppfattat Ester Lindstedt-Staaf. Samtidigt har jag en bestämd känsla av att också jag är missuppfattad. Jag har pekat på några skiljaktigheter som finns mellan oppositionen och propositionen. Det spretar en hel del när det gäller vilka anslag som olika borgerliga partier föreslår. Jag tycker naturligtvis att det är väldigt bra att det ändå finns en grundläggande enighet bakom arbetssättet, bakom mycket av resursförstärkningarna och målformuleringarna. Men det är klart att skillnaderna som finns är ändå ganska viktiga, särskilt eftersom vi närmar oss ett val och det då gäller för människor att kunna bedöma vilken regering som bäst kan tillvarata miljöintressena.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det är klart att var och en sköter sin budget. Jag har överblick över vår budget, men jag kan ju inte begära att miljöministern har det. Man får se på behoven, och vi har värderat att landsting och kommuner har stora behov. Det avsätts stora summor till den biologiska mångfalden även i vår budget, så jag känner också tillförsikt. Jag tackar för svaret.
Fru talman! Det jag har kommenterat - och jag utgår från att siffrorna som kommer från miljö och jordbruksutskottet, såvitt jag förstår, är riktiga - är att kristdemokraterna sammantaget har 127 miljoner mindre i anslag för de områden som vi diskuterar. Det är klart att resurser inte är allt, men resurser betyder naturligtvis väldigt mycket för våra möjligheter att komma fram till ett bra resultat. Det är minskningar när det gäller Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Det är minskningar när det gäller Naturvårdsverket. Det är minskningar när det gäller miljöövervakningar. Det är minskningar när det gäller åtgärder för biologisk mångfald. Det är minskningar när det gäller SMHI, som kanske ligger lite grann vid sidan av det här. Det är däremot en ökning på 50 miljoner när det gäller skogsmarkskalkning. Dessa siffror har jag fått, och jag tror att de är rimliga att belysa i en miljödebatt i Sveriges riksdag.

Fru talman! Jag vill inleda med att säga att jag till fullo stöder det som Göte Jonsson tidigare framfört i sitt inlägg och även hans yrkande. Jag vill också kommentera något som Harald Han hävdade att Folkpartiet är det enda borgerliga miljöpartiet. Jag antar att detta var en felsägning. Jag tror att Nordlund menade att Folkpartiet är det enda vänsterorienterade borgerliga miljöpartiet. Nordlund brukar kalla sig för socialliberal. Jag tycker att det börjar närma sig socialistliberal. Jag är också besvärad av en annan sak i debatten. Det har vid ett antal olika tillfällen sagts att det svenska folket har blivit mer ointresserat av miljön som fråga. Ja, som partiskiljande fråga, men jag är helt övertygad om att det svenska folket, näringslivet och andra aktörer i det svenska samhället aldrig så mycket som nu varit involverade i det dagliga miljöarbetet. Det tror jag är en aspekt som är oerhört viktig. Vi glömmer gärna när vi sitter fast i det politiska träsket att det stora intresset för miljön finns kvar. Det drivs ett väldigt aktivt miljöarbete ute i det svenska samhället. Efter ett antal års förberedelser har vi nu nått till ända med behandlingen av våra miljömål och delmål för miljöpolitiken. Det rådde stor konsensus kring de 15 övergripande miljömålen, och den gemensamma politiska ambitionen här i kammaren är att åstadkomma en bättre miljö inför framtiden. Det är en styrka att samtliga riksdagspartier har en medveten strategi för miljöpolitiken. Förvisso har vi en del olika lösningar på hur vi ska ta tag i de problem som uppstår. Visionen om det framtida samhället delar kammaren i lite olika snitt: · en positiv eller negativ syn på marknadsekonomin, · en stor tro på politiska regleringar eller en mer restriktiv regleringspolitik, · ett högskatte eller lågskattesamhälle. Ja, uppdelningen mellan våra ideologiska övertygelser kan göras på många sätt, men jag är helt övertygad om att alla partier har miljöns bästa för ögonen. Men sedan är det upp till väljarna att avgöra vilken väg de tror fungerar bäst. Propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier är mycket ambitiös. Den griper över i princip hela miljöområdet, utom klimatpolitiken. Den ska behandlas i en särskild proposition som vi fortfarande väntar på. Det faktum att propositionen täcker ett så stort område är också dess svaghet. Tanken att få ihop en heltäckande proposition har ibland verkat leda till att vissa delmål har blivit mer eller mindre relevanta. När man sätter mål ska man kunna mäta dem och följa upp dem. Annars spelar de ingen roll, och då kan man likaväl strunta i att sätta dem. När den första övergripande miljömålspropositionen togs var det väldigt svårt att vara emot mål som frisk luft, levande skogar och myllrande våtmarker. Alla borde dela den visionen. Men när dessa mål nu konkretiserats visas tydligare de politiska skillnaderna. Låt mig ta ett exempel. År 2010 ska halterna i miljön av radioaktiva ämnen som släpps ut från alla verksamheter vara så låga att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. Så långt inga problem. Men sedan följer: Det individuella dostillskottet till allmänheten ska understiga 0,01 millisievert per person och år från varje enskild verksamhet. För de flesta människor är detta rena gammelgrekiskan. Men det låter ju bra. Att människor inte ska utsättas för skadlig strålning är bra, men det är mer komplicerat än så. Den första frågan man måste ställa sig är: Hur ska vi kunna mäta detta? Hur ska vi veta vilken verksamhet som gett vilket dostillskott av strålning? I dag får vi svenskar i genomsnitt i oss 5 millisievert per år från strålning. Hela 15 % av denna kommer från medicinsk behandling. Det finns en variation i bakgrundsstrålning mellan olika svenska orter som motsvarar 0,5 millisievert per år. Vi svenskar får i oss i genomsnitt 2 millisievert per år på grund av radon i berggrunder under våra hus. Det finns i dag inga belagda skador eller hälsoeffekter av doser under 50 millisievert. Givetvis ska vi iaktta försiktighet, men det är också viktigt att vi inte skrämmer upp folk. Regeringens förslag är 0,01 millisievert per verksamhet, och jag talade här om 50 ICRP, har betraktat alla strålningsdoser under 0,1 Vad vill jag säga med detta? Jo, att strävan efter att gå längre och kräva hårdare gränser måste vila på en god vetenskaplig grund. Dessutom måste det kunna mätas och utvärderas. Kapitlet Säker strålmiljö visar på avsaknad av detta. Kanske lurar kärnkraftsmotståndarnas krav under ytan, dvs. de som vill misstänkliggöra kärnkraftens effekter. Med detta beslut sätter vi ett mål som inte kommer att ge våra medborgare en bättre livsmiljö. Detta är ett exempel, men det finns fler. Fru talman! En annan aspekt som jag skulle vilja belysa är frågan om kemikalierna. Jag tar upp detta exempel för att varna för en politik som går alltför snabbt fram utan att konsekvenserna av beslutet är riktigt kända. Min grundläggande syn är att vi inte kan sätta upp förbud mot ämnen som innebär liten risk för hälsa och miljö utan att veta att det vi ersätter ämnet med är bättre. Förhållandet mellan just hälsa och miljö är ett annat exempel. Det kan finnas konflikter mellan dessa, och då bör människornas hälsa gå först medan man söker alternativa vägar. I avsnittet Skyddande ozonskikt föreslås att inom loppet av en generation ska användningen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige vara avvecklad. Även detta mål låter bra. Många känner ju till de problem som diskuteras om ozonhål och liknande. Men målet borde vara att ozonlagrets skyddande funktion bibehålls. Det kan finnas vissa användningsområden där utsläppen är obetydliga men där tillgången till dessa gaser är direkt nödvändiga. Läkemedelsverket menar att det inte finns någon ersättning för det ozonnedbrytande ämnet CFC i sprejmediciner, som brikanylsprej mot astma. Förbjuder vi CFC får det förödande konsekvenser för astmatikerna. Den andra aspekten som måste tas hänsyn till är frihandelsaspekten. Ämnet metylbromid används bl.a. för att skydda trävirke mot angrepp. Om Sverige ensidigt förbjuder denna användning kan det innebära att svensk sågverksindustris konkurrenskraft jämfört med utländska företags försämras eftersom denna behandling är viktig för virkets kvalitet. Effekten av utsläppen är helt oberoende av var på planeten de släpps ut. Ensidiga åtgärder från svensk sida riskerar att leda till att företags produktion flyttas utomlands och att ytterst liten miljönytta uppnås. De vetenskapliga beläggen för kopplingen mellan utsläpp av en rad olika ämnen och nedbrytningen av ozon är betydande. Det viktigaste att göra för att skydda ozonskiktet är att säkerställa att Montrealprotokollet verkligen följs globalt. Kostsamma jakter på de få kilon CFC som används för medicinskt bruk eller åtgärder som inte gör någon miljönytta men försämrar Sveriges konkurrenskraft bör undvikas. Arbetet bör inriktas på internationella överenskommelser om åtgärder för att minska de globalt skadliga utsläppen. Fru talman! De beslut vi fattar måste vila på en stabil vetenskaplig grund, inte på enskilda larmrapporter. Vi måste undvika att fatta beslut som kortsiktigt verkar bra men som långsiktigt, när vetenskapen har hunnit ifatt, visar sig vara fel. Alla vill vi ha en bättre miljö. Men hur man går till väga är avgörande för resultatet. Kjell Larsson hävdade i sitt inlägg att Moderaterna vill avskaffa allemansrätten. Kjell Larssons påstående saknar grund. Vi har aldrig hävdat, i kammaren, i en motion eller i liknande sammanhang, att allemansrätten ska avskaffas. Vad vi har försökt komma åt är de missbruk av allemansrätten som finns i vårt samhälle men som tyvärr regeringen och dess samarbetspartier inte vill ta i med krafttag. Detta är ett hot mot den folkliga opinionen kring allemansrätten snarare än någonting annat. Sedan har det också varit en hel del snack om fotboll i kammaren. Framför allt Kjell Larsson och Harald Nordlund har talat fotboll. Men man får nog konstatera att det är mycket snack och lite hockey - eller lite fotboll rättare sagt. Jag har varken sett Harald Nordlund eller Kjell Larsson i den årliga riksdagsmatchen mellan regeringen och oppositionen. Så det är mycket snack och lite hockey. Jag kan säga att jag är rätt nöjd med min position i det laget. Jag brukar spela för oppositionen som högerforward. Det är en plats som jag gärna vill behålla. Kjell Larsson slår sig för bröstet efter internationella framgångar på miljöområdet. Jag vill påminna honom om att det är Sverige som har fått utmärkelsen. En sådan utmärkelse får man inte efter tre års miljöarbete. En sådan utmärkelse får man genom decennier av målmedvetet miljöarbete. Låt mig påminna miljöministern om att detta inte är början på 70-talet, då socialdemokraterna hade styrt flera decennier i rad. Det har även funnits borgerliga regeringar mellan varven. Denna utmärkelse är en av många. OECD:s välståndsliga är en annan. Där är Sveriges välståndsposition inte riktigt så framgångsrik som man skulle önska. I den ligan har vi inte ens uppnått att gå vidare till kval. Förhållandet mellan välstånd och miljö är något som regeringen har missat. Man för en miljöpolitik som är isolerad från ekonomiska faktorer med välståndet i fokus. I Kjell Larssons anförande märktes tydlig en förnöjsamhet och självgodhet som sällan har hörts. Han verkar tro att han redan har vunnit valet 2002. Högmod går före fall, sägs det, mina vänner. Kjell Larsson riskerar att falla både långt och hårt vid valet den

Fru talman! Nej, det var ingen felsägning. Jag anser att Folkpartiet är det enda borgerliga miljöpartiet. Det jag bygger detta på tycker jag att jag får än tydligare klart för mig när jag lyssnar på Lars Lindblad nu. Jag tänker på skillnaderna i synen när det gäller biologisk mångfald. Det har vi debatterat här. Det är också avsättningsfrågor. Var står Lars Lindblad då? Inte är det på miljöns sida. När vi talar om klimatfrågor säger Lars Lindblad gärna att vi ska vänta och se, det kanske inte är farligt, överdriv inte hoten. Var står Lars Lindblad då? Inte på miljöns sida. När vi talar om strandskydd då? Inte är det den biologiska mångfalden som gäller. Inte är det kulturlandskapet och inte heller rekreationsmarkerna som då är viktiga. Och när vi talar om marina reservat - vilka intressen är det då Lars Lindblad företräder? Inte är det miljöns intressen. När vi talar om att skydda våtmarker och det står mellan att skydda en myr eller att bryta torv på den myren - var står Lars Lindblad då? Inte på den biologiska mångfaldens sida. Och när vi talar om hotade arter, t.ex. om bevarande av hotade rovdjursarter? När det gäller att säkerställa vargens fortlevnad? Inte är det på den biologiska mångfaldens sida Lars Lindblad står då. På det bygger jag mitt påstående att Folkpartiet är det enda borgerliga miljöpartiet.
Fru talman! Det var en mängd frågor, kan man konstatera. Jag kan över huvud taget inte hålla med om Nordlunds insinuation om att vi skulle ha en sämre miljöpolitik än någon annan i det här sammanhanget. När det gäller den biologiska mångfalden är det rätt märkligt att det insinueras i den här kammaren, bl.a. från miljöministern, att vi bara skulle vara intresserade av någon form av privata donationer. Vi har öppnat upp för donationer i detta avseende. Men vi har också anslagit en miljard kronor i en fond som finansieras av statlig försäljning för att åstadkomma en ökad biologisk mångfald. Det finns en hel del områden där vi faktiskt delar den övriga riksdagens syn på målet om biologisk mångfald. När det sedan handlar om t.ex. skogen, det som jag antar att du insinuerar, har vi ställt oss bakom det mål som handlar om 800 000 men accepterar inte de sista 100 000. Det är för att vi är rädda för att vi går alldeles för långt och alldeles för snabbt fram. Det viktigaste är att bevara de värden som vi ska bevara och inte att vi ska vara så duktiga i internationell statistik som regeringen och Harald Nordlund verkar vilja. När det gäller kemiska substanser och kemiska ämnen är vi ibland lite rädda för att gå för snabbt fram. Jag nämnde några exempel. Det gäller t.ex. CFC, som har en väldigt stor betydelse för dem som är astmatiker. Där hävdar man nu i den här propositionen att detta är ett ämne som ska försvinna under en generation. Frågan tillbaka till Harald Nordlund är: Vilken situation ska våra astmatiker hamna i om brikanylsprayen förbjuds, om den här gasen i brikanylsprayen förbjuds? Det är inte en situation som jag vill ha. Man måste hela tiden ställa hälsa mot miljö. Jag delar alltså över huvud taget inte Harald Nordlunds syn på detta. Vi har en del andra sätt att gå till väga, men vi har ändå miljön i fokus.
Fru talman! Det här tycker jag är väldigt avslöjande. Man går för fort fram. Vad betyder det? Är inte det att inte ställa sig på miljöns sida? Vi går för fort fram när det gäller avsättningar av värdefulla naturområden. Vi går för fort fram när det gäller klimatet, vänta och se. I fråga om strandskyddet är det inte mångfalden och rekreationsmöjligheterna som är viktiga. Marina reservat talar inte Moderaterna om. När det gäller skyddet av våtmarker, att se till att bevara värdefulla myrar, har jag aldrig hört en moderat ställa upp på den typen av krav, och inte heller när det gäller att säkerställa hotade arters fortlevnad. Det tycker jag är bevis på var Moderaterna står när intressena kommer i kollision. De står inte på miljöns sida.
Fru talman! Jag och Moderaterna vill hellre diskutera innehållet. Vilka värden är det vi ska bevara? Det enda Harald Nordlund vill diskutera är ju statistik. Det är precis som när det gäller biståndsfrågor. Nordlund är mer intresserad av storleken på biståndet än av vart det går. Det tycker jag är rätt avslöjande i den här debatten. Harald Nordlund vill gärna delta i den överbudspolitik som verkar finnas i riksdagen i de här sammanhangen. Vi vill diskutera innehållet och vilka värden vi ska bevara. Vi har också pengar, som jag sade. Vi har en miljard kronor, som vi finansierar, för en fond för biologisk mångfald. Sedan kommenterade Harald Nordlund rovdjuren, och framför allt vargarna. Där kan man enkelt konstatera att Harald Nordlund inte hade med sig sitt eget parti. Det var en av de frågor där Harald Nordlund blev överkörd av sin egen riksdagsmajoritet. Det verkar ju ganska märkligt att han tar upp den frågan här. Det är så att säga ett skott i foten. Det här visar sig också i många andra sammanhang. Harald Nordlund har blivit överkörd av sitt eget parti på ett antal olika viktiga punkter här i kammaren. Det visar att Harald Nordlund troligen inte har sitt partis förtroende i ett antal viktiga miljöfrågor. I övrigt behöver jag nog inte kommentera det här.

Fru talman! Jag kommer att uppehålla mig runt de s.k. blå delarna i detta betänkande, som rör de svenska miljömålen - delmål och åtgärdsstrategier. De flesta av oss här har i tidigare skeden i stort varit överens om de övergripande nationella miljökvalitetsmålen på det blåa och livsviktiga flytande området. Jag tänker då på de fyra målen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvaliataet, Hav i balans samt levande kust och skärgård och De flesta av oss har ställt upp på de målen, som svenskt miljöarbete ska sikta mot. Nu är vi framme vid beslut om delmål som ska ange inriktningen och tidsperspektivet i det fortsatta konkreta miljöarbetet. Det är här och nu som skillnaderna kommer fram. Jag syftar då på skillnaderna mellan de olika partiernas vilja eller ovilja till att ta ansvar för miljön samt dess olika ambitionsnivåer i åtgärder och tidsplaner. När vi nu kommit så här långt sållas agnarna ut från vetet. Olika intressen visar nu sina ansikten. Vad gäller det livgivande vatten som jag åsyftar när jag talar om de blåa delarna är det livsavgöande för människor, djur och växter hur vi behandlar våra vattenresurser. Givetvis vill vi alla ha levande sjöar och vattendrag, som så snabbt som möjligt ska vara ekologiskt hållbara och innehålla variationsrika livsmiljöer, som kan ge en naturlig produktionsförmåga och skapa en biologisk mångfald. Detta innebär att vi måste ta fram åtgärdsprogram för återställning av skyddsvärda vattendrag och även för vattendrag som kan bli skyddsvärda efter åtgärder. Under målet Levande sjöar och vattendrag finns delmål 5, som innebär att det senast år 2005 ska finnas och ha påbörjats ett åtgärdsprogram för de arter och fiskstammar som är hotade. Alltså ska dessa fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av sjöar och vattendraag kunna fortleva i livskraftiga bestånd. Under den närmaste tioårsperioden är det enligt Artdatabanken mellan 2 och 10 hotade arter och fiskstammar knutna till sjöar och vattendrag som behöver särskilda insatser. Detta leder mig osökt över till målet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Detta miljökvalitetsmål innebär att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden ska bevaras. Näringar, rekreation och annat utnyttjanade av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Har vi ett hav i balans? Främjar vi en hållbar utveckling? På de frågorna måste vi tyvärr svara: Nej, det har vi inte, respektive det gör vi ännu inte. Därför har vi nu bland förslagen till delmål på detta område bl.a. delmål 3, som lyder: "Senast 2005 skall åtgärddsprogram finnas och ha inletts för de hotade marina arter och fiskstammar som har behov av riktade åtgärder." Delmål 5 lyder: "Uttaget av fisk, inklusive bifångster av ungfisk skall senast år 2008 vara högst motsvarande återväxten, så att fiskbestånden kan fortleva och, om så är nödvändigt, återhämta sig." Och visst är dessa delmål nödvändiga om det ska finnas fisk i havet. De flesta förstår att vi inte får "nöta ut" havets resurser, även om vi sett att alla inte begripit det ännu. Ska det finnas fisk i havet? För en utomjording som skulle betrakta svensk och europeisk fiskepolitik uppifrån skulle frågan faktiskt vara berättigad. För trots att havsforskarna år efter år varnar för utfiskning av haven och kvoterna för fisk är för stora fortsätter vi med överfisket. Ett flertal marina arter fortsätter att minska eller försvinna helt eller hamnar i obalans i havens känsliga ekologiska samverkan. Det behövs ingen större fantasi för att förstå att en art minskar om uttaget är större än reproduktionen. Om detta upprepas år efter år är det rimligt att anta att det en dag kommer att få förödande konsekvenser för artens långsiktiga överlevnad. Samtidigt gör samspelet mellan arterna att effekten på andra arter kan bli minst lika allvarlig. Den sista torsken hotas av utplåning på både väst och ostkusten. Det är inte bara överfisket som orsakar problemen, utan fortsatt övergödning bidrar också till att den naturliga balansen mellan arterna rubbas. Den tydligaste effekten av detta kan vi se i våra vatten som algblomning och det slemmiga grönslick som kväver blåstången, den tång som skulle vara den viktiga barnkammaren för många marina arter. En barnkammare brukar man lägga skyddat, och det behövs även för fiskens barnkammare. Andelen skyddade omeråden i marina eller akvatiska miljöer är få, ja, man skulle kunna säga att de är mycket få. Marina skyddsområden är nödvändiga både med hänsyn till bevarandet av de marina miljöerna och för att säkra fiskets fortbestånd. Det är nödvändigt att inrätta ett större antal skyddade marina områden för fiskens möjlighet att reproducera sig samt växa upp. Jag är glad över att det av delmål 1 under Hav i balans framgår att senast 2010 ska minst 50 % av skyddsvärda marina miljöer och minst 70 % av kustoch skärgårdsområden med höga natur och kulturvärden ha ett långsiktigt skydd. Vidare ska senast 2005 ytterligare fem marina områden vara skyddade som reservat, och berörda myndigheter ska ha tagit ställning till vilka övriga områden i den marina miljön som behöver ett långsiktigt skydd. Det är viktigt att påpeka att här har lokala, regionala och nationella samhällssektorer ett stort ansvar för genomförandet, liksom givetvis också näringsrepresentanterna har ett ansvar. Vi gläder oss även åt att man ska utreda möjligheten att i ett av de fem skyddade områdena inrätta ett fiskeförbud fram till 2010 för att därefter utvärdera skyddets effekter - alltså ett långsiktigt skydd för forskningsändamål. Att skapa skydd tar tid, men redan nu är det viktigt att använda hållbara fiskemetoder och att Sverige aktivt verkar för att försiktighetsprincipen tillämpas och att den biologiska mångfalden återställs. Myllrande våtmarker är ännu ett av de blåa miljömålen. Ca 900 000 hektar våtmarker har försvunnit i vårt land de senaste 100 åren. Detta har på ett ibland drastiskt sätt förändrat vårt landskap samt landskapsmiljön och förutsättningarna för en biologisk mångfald. Nu gäller det att återskapa och vårda kulturhistoriska värden och biologisk mångfald samt att minska växtnäringsläckaget, och därför behöver vi både återställa tidigare och anlägga nya våtmarker i odlingslandskapet. Delmål 4 innebär att det i odlingslandskapet ska inrättas eller återställas minst 2010. För att vi ska nå målet behövs det en medverkan från jord och skogsbruket i hela landet. Det blåa miljömål som jag ännu inte varit inne på är Grundvattten av god kvalitet. Grundvatten är ett mycket viktigt livsmedel och är en långsiktig del av landets resurser, vilket innebär att vi måste ha både kvantitet och kvalitet. Tyvärr saknas det vid många vattentäkter tillräckliga skyddsområden, och kunskapen om riskerna för negativ påverkan på grundvattnet borde bli bättre känd. Bekämpningsmedel hittar vi ofta i våra grundvattentäkter, och vi upptäcker fler och fler. Här är det viktigt att vi inte åter för in ämnen i bekämpningsmedel som vi en gång har fasat ut från användning i Sverige. Därför är det viktigt att Sverige, som framgår av reservation 5, kan gå före och att miljögarantin verkligen går att använda. Därför yrkar jag bifall till reservation 5. I delmål 1 lyder formuleringen: Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning ska senast 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som begränsar användningen av vattnet. Detta är kanske något att tänka på vid vissa infrastruktursatsningar, där man sänker grundvattnet genom att göra två hål i åsen.

Fru talman! Kjell-Erik tog upp frågan om blå miljömål. Det är ett intressant ämne. Jag skulle med anledning av det vilja belysa frågan om ifall vi har balans. Det är miljömålet. Vi har från vår sida kritiserat senfärdigheten när det gäller att ta itu med utsläppen av olja och kemikalier från fartyg. Enligt propositionen och även enligt majoritetens förslag, som Kjell-Erik står bakom, ska man komma till rätta med problemet först år 2010. Vi har sagt att det är en alldeles för låg målsättning. Vi menar att man borde kunna vara klar med detta år 2005. Varför kan man inte höja målsättningen? Vi vet ju att utsläppen av olja och kemikalier från fartyg är ett mycket stort problem bl.a. i Östersjön. Jag skulle vilja höra lite grann om hur majoriteten ser på den frågan.
Fru talman! Detta är en sak som påverkas inte bara av Sverige självt, utan det är fråga om olika konventioner. I utskottet har vi behandlat ärendet om utsläpp från fartyg, och det kommer att hamna här i kammaren så småningom. Då kan vi ta en debatt om det.
Fru talman! Vi kommer säkerligen att få ta många debatter om detta. Men nu antar vi miljömålen, och då är frågan varför man inte kan höja ambitionen på detta område. Vi vet ju att detta är ett av de största problemen för Östersjön, inte minst när det gäller faunan i anslutning till Gotlandskusten och liknande. Därför har vi sagt att Sverige som nation här bör ha en högre ambitionsnivå än först år 2010. Det ligger ganska långt fram i tiden när det gäller en sådan viktig fråga.
Fru talman! Visst har vi en ambition i miljömålspropositionen, men ingenting säger att man ligger på latsidan fram till år 2010. Detta visar det som vi har behandlat i utskottet. Det finns en ambition och det finns, vilket Göte Jonsson har sett om han nu har läst in sig på betänkandet, faktiskt rätt stora åtgärder.
Fru talman! Kjell-Erik Karlsson lyfte fram några oerhört viktiga aspekter av betänkandet. Jag har tidigare uppehållit mig en hel del kring frågor som rör resursförbrukningen i dagens samhälle. Fisket är ett område där det har blivit tydligt att vår resursförbrukning är ohållbar. Där har det också nu slagit tillbaka mot oss. Det finns i och för sig ett mål i miljömålspropositionen om att uttaget av fisk senast år 2008 ska vara högst motsvarande återväxten. Men jag undrar vad Vänsterpartiet har för tankar om åtgärder för att man ska komma dithän, och gärna betydligt tidigare än år
Fru talman! Här gäller det att vi är aktiva med utformningen av EU:s fiskepolitik. Det är också fråga om att vi verkligen inrättar skyddsområden för fiskens uppväxtplatser. Det är förutsättningen för att det över huvud taget ska finnas en resurs i havet. Om vi inte skyddar den uppväxande biologiska massan så har vi ingen framtid på fiskets område.